Herr talman! Låt mig till att börja med säga att hälsovårdsnämndernas roll i sammanhanget är att som tillsynsmyndighet kontrollera att lagen och utfärdade föreskrifter efterlevs. Frågan om vilka befogenheter nämnderna har att med hänsyn till lokala förhållanden i enskilda fall tillämpa föreläg gande eller förbud är f. n. föremål för regeringsrättens prövning. När Alf Lövenborg sedan frågar om jag är beredd att föreslå att det skall bli förbud mot flygbesprutning med fenoxisyror är mitt svar nej. Skall man förbjuda besprutning med fenoxisyror från luften tror jag att man måste göra det totalt. Det här är också en arbetsmiljöfråga i allra högsta grad, och det skulle vara mycket egendomligt, om man skulle tillåta manuell användning av fenoxisyror från marken. Jag vill erinra om att arbetarskyddsstyrelsen, Lantarbetareförbundet och Skogsarbetareförbundet var bland de remissinstanser som tillstyrkte att man skulle tillåta besprutning från luften just från arbetsmiljösynpunkt. Sedan kommer naturligtvis en annan fråga in i bilden, nämligen om man skall ersätta de här metoderna med manuell röjning. Det problemet kan ses från andra synpunkter. Bestämmer man sig för att använda manuella metoder, fattar man ett politiskt beslut, därför att man anser att man skall använda sådana metoder för att sysselsätta människor. Då skall man också vara beredd på att det är dyrare metoder. I det ekonomiska läge som råder för skogsindustrin kan jag inte i dag säga att man är beredd att ta den kostnaden. Men jag tycker att man skall se positivt på den överenskommelse som träffats mellan naturvårdsverket och skogsindustrin, där skogsindustrin har förklarat sig beredd att minska användningen av fenoxisyror så långt det över huvud taget är möjligt. Jag vill gärna säga att den flygbesprutning som skedde under 1977 berörde ett område på 29 000 hektar. Man kanske får dimensionerna på det hela om man gör följande jämförelse: Om vi lade ut all den skogsmark vi har i landet och började i Skåne för ovanlighetens skull och gick norrut skulle hela landet från Skåne upp till ett stycke i Västerbotten vara helt täckt av skog. Av det området flygbesprutades i fjol ett område som var lika stort som Höör eller Hjo kommun, en kvadrat på 17 x 17 kilometer. Det var det område som besprutades under fjolåret. Med den jämförelsen kanske man får litet rimligare proportioner i den här debatten.

Herr talman! Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle säga att man i varje fall har anledning att överväga att så att säga återuppliva förbudet mot flygbesprutning, men det är tydligen inte hans mening. Ett av problemen med flygbesprutning är att det ofta har befunnits mycket svårt att få bekämpningsmedlen inom de gränser man från början har bestämt. Jag tror inte heller att flygbesprutningen har några jättedimensioner totalt sett. Men vi har ju sett den reaktion den har väckt. På sina håll i landet har det utkämpats veritabla inbördeskrig. Någon hänsyn bör man nog ta till detta. Det här är ingen kvantitetsfråga, men det är ett problem för många människor. Frågan om manuell gallring är självfallet en politisk fråga. Med det arbetsmarknadsläge vi har — massor av ungdomar går arbetslösa — finns det verkligen all anledning att överväga på vilket sätt man kan främja en ökad användning av den manuella metoden. När det gäller den forskning som nu bedrivs för att få fram alternativa metoder vill jag säga att jag hoppas att man kommer någon vart på den vägen. Det finns en stark oro bland människorna. Man funderar över vart den ohämmade användningen av gifter på alla områden — det gäller inte bara i skogsbruket utan även i jordbruket — så småningom kommer att leda. Att kommunernas möjligheter att öva inflytande över besprutningen, förbjuda hanteringen om man så vill, är en fråga som också måste resas i sammanhanget är helt klart. De kommunala hälsovårdsmyndigheterna har till uppgift att övervaka hanteringen av miljöoch hälsofarliga varor och skydda människor från negativ påverkan. Om en hälsovårdsnämnd eller en kommunfullmäktigeförsamling gör den bedömningen att flygbesprutningen är farlig för människor och miljöer, bör den också ha rimliga möjligheter att hävda sina beslut. Jag hoppas verkligen att också den synpunkten kommer att finnas med i det skogspolitiska program som jordbruksministern talar om.
Herr talman! Vi närmar oss det här problemet från två håll. I det förslag om skogspolitiken som kommer att föreläggas riksdagen våren 1979 har vi anledning att ta ställning till vilket skogsvårdsprogram vi skall ha här i landet, naturligtvis baserat på skogsindustrins råvarubehov. Regeringen har i direktiven givit utredningen om naturresursoch miljöpolitiken i uppdrag att se över lagstiftningen på naturresursoch miljöområdet och finna former för vidgat inflytande för allmänheten över beslut som rör dess miljö. Det innebär att kommittén är oförhindrad att — ja, bör — ta upp exempelvis frågan om det kommunala inflytandet i sådana här frågor.

Herr talman! Thage Peterson har frågat mig dels om jag delar hans uppfattning att regeringens företrädare genom oförsiktiga uttalanden underlättat omfattande valutaspekulationer inför devalveringen i augusti 1977, dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra ett återupprepande. Mitt svar på den första frågan är nej. Några åtgärder från min sida behövs därför inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min interpellation om vissa förhållanden beträffande devalveringen i augusti förra året. Statsministerns sätt att handskas med interpellationer och frågor i riksdagen har behandlats av konstitutionsutskottet. Diskussionen härom får anstå till dechargedebatten nästa vecka.

Herr Fälldins första nej i svaret tyder på att han nu har ändrat ståndpunkt. Möjligen har ekonomiministern personligen tagit honom i örat. Vid ett tidigare tillfälle, i en av Thorbjörn Fälldin godkänd intervju i LO-tidningen av den 8 september 1977, underlät herr Fälldin att stödja herr Bohman. Statsministern gav då det välgörande svaret: ”Men det är fullt klart att varje uttalande, var det än kommer ifrån, om att en devalvering står för dörren, föder ytterligare spekulationer.” Vem uttalade detta, partiledaren Fälldin eller statsministern Fälldin? Frågan är befogad just därför att vi under den borgerliga regeringens tid fått en, som jag ser det, uppseendeväckande utveckling där enskilda statsråd ofta gör partiuttalanden av olika slag för att sedan när de här i riksdagen ställs inför sina uttalanden redovisa en rakt motsatt uppfattning. Med anledning härav vill jag fråga statsministern: Vad har hänt sedan september 1977, som gör att statsministern i dag anser att herr Bohmans oförsiktiga uttalanden icke ledde till valutaspekulation? Det har talats mycket både i Sverige och utomlands om följderna av ekonomiministerns lösmynthet och om varför inte den svenska regeringen ingrep. Frågan om regeringens sätt att sköta devalveringen har ur konstitutionell synpunkt varit föremål för konstitutionsutskottets granskning, och det blir debatt härom nästa vecka. Jag skall inte föregripa den debatten, men vill ändå ge motivet till min interpellation. Jag ingav min interpellation sedan två riksbanksekonomer redovisat storleken av spekulationseffekterna och statskassans förlust till följd av spekulationerna mot den svenska valutan. Dessa förluster beräknas har uppgått till 600-850 milj.kr. Och det är i anslutning till detta jag vill säga ett par saker. Statsministerns andra nej vill jag tolka dels som en ovilja att förebygga liknande spekulationer, dels som en respektlöshet mot de väldiga belopp — i detta fall uppemot 850 milj.kr. — som statskassan gått miste om. Den respektlöshet som här och var visas gentemot de ekonomiska konsekvenserna av valutaspekulationerna i somras tycker jag är upprörande. En summa på närmare en miljard som undandragits statskassan skall man tydligen inte fästa avseende vid. Statsministern anser inte heller att det inträffade erfordrar förebyggande åtgärder, så att inte liknande spekulationer senare upprepas. Det är befogat att fråga: Vad har den borgerliga regeringen fått för vanor i kanslihuset? Här nonchalerar man en skadeverkan på valutan och statskassan som om ingenting hade hänt. Jag tycker att det är befogat att rikta en följdfråga, som människor naturligtvis ställer sig i en sådan här stund: Vad tänker t.ex. de anställda och deras familjer vid AB Eiser och vid Algots fabriker? Det är människornas trygghet som nu hotas, därför att regeringen inte anser sig ha pengar att rädda sysselsättningen eller göra insatser för att skapa ersättningsindustrier i de hårt drabbade Norrlandsorterna. Vad säger de anställda vid varven, som nu hotas av arbetslöshet, när regeringen inte vill ge pengar för att hålla varven i gång? De här pengarna som kom i spekulanternas fickor till följd av regeringens sätt att sköta devalveringen hade väl varit bra att ha för t.ex. näringspolitiska insatser för att rädda jobben i utsatta branscher och regioner. Vi har nu i vårt land en regering, vars energipolitik varje dag innebär betydande förluster för folkhushållet. Vi har en regering som sköter devalveringen på så sätt att skattebetalarna indirekt får betala spekulationsförluster på hundratals miljoner kronor. De som får sitta emellan och betala är som vanligt löntagarna. Åtta och en halv miljard i förlorad valutareserv och 850 miljoner i spekulationsförluster för statskassan är mycket pengar. Jag förstår om regeringen, och då främst ekonomiministern och den moderata pressen, gör allt för att tona ned ekonomiministerns för vårt land mycket olyckliga lösmynthet. Jag beklagar också att landets statsminister här i riksdagen inte vill deklarera att det är klart olämpligt att göra uttalanden som möjliggör valutaspekulationer.

Herr talman! Thage Peterson frågar vad som hänt sedan jag svarade LO tidningen på dess frågor. Det som har hänt är att jag liksom många andra gått igenom det material som legat till grund för påståendena. Efter att ha gått igenom materialet är mitt svar på Thage Petersons fråga enstavigt nej. Där är beskedet i den frågan. Som Thage Peterson ställt sin andra fråga är svaret också helt korrekt. Eftersom det enligt min bestämda uppfattning inte finns någon grund för påståendena, kan det inte finns något skäl att av den orsaken vidta några åtgärder. Bättre kontroll över valutatransaktioner över huvud taget är jag öppen för, och ett arbete härmed pågår. Men den frågan hade Thage Peterson inte ställt. Får jag sedan säga att det inte råder något tvivel om att devalveringen haft en klart positiv effekt för utsatta branscher, eftersom det förbättrat deras konkurrensläge. kommer säkerligen att fullföljas av riksdagens ledamöter vid den behandling som Thage Peterson själv påminde om.
Herr talman! Bara en mycket kort replik till statsministern med hänsyn till hans svar att han nu läst in detta ärende och att han därvid funnit sig kunna frita sin ekonomiminister från beskyllningarna för lösmynthet. Över hela världen har man gjort den bedömningen att en betydande orsak till den stora valutaspekulationen var just intervjun med den svenska ekonomiministern. Vi är på socialdemokratiskt håll inte ensamma om att ha gjort den bedömningen. Flera borgerliga tidningar har gjort bedömningen att det i intervjun med ekonomiministern förekom olyckliga uttalanden, som ledde till denna spekulation. Men dessa frågor skall alltså diskuteras i nästa vecka i déchargedebatten.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig dels hur jag, efter kontakt med AB Volvos koncernledning, bedömer förutsättningarna för fortsatt verksamhet vid AB Volvo, Bergslagsverken i Uppsala, dels om jag vid behov är beredd att vidta särskilda åtgärder för att trygga sysselsättningen vid företaget i Uppsala. Lennart Nilsson har frågat mig, dels om jag anser att Volvo har något ansvar för Nordverk AB:s framtid, dels om jag är beredd att medverka till att skapa en alternativ produktion vid Nordverk. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Varje företag har ett självklart ansvar för sysselsättningen såväl i det egna företaget som i dess dotterbolag. Jag anser att det är rimligt att motsvarande synpunkter anförs beträffande ansvar för sysselsättningen i företag som huvudsakligen är beroende av en köpare. AB Volvo har ett omedelbart ansvar för sysselsättningen vid AB Volvo Penta, men kan sägas ha ett visst ansvar för sysselsättningen även vid Nordverk AB. Enligt vad jag erfarit ser Volvo ingen möjlighet att fortsätta nuvarande produktion vid Volvo Penta i Uppsala. Jag har informerats om att Volvo intensifierat ansträngningarna att finna alternativ sysselsättning för personalen vid Volvo Penta. Det har också nämnts att ansträngningarna att finna annan sysselsättning närmar sig ett definitivt avgörande. Volvo har aviserat Nordverk att orderna till företaget kommer att upphöra. För att minska påfrestningarna kommer minskningen av antalet order att ske i etapper under en längre tid, vilket bör underlätta för företaget att söka ersättningsproduktion. Betydande ansträngningar för att söka nya produkter till företaget görs f.n. I en lågkonjunktur med vikande eller stagnerande marknader kan svensk industri behålla sin konkurrenskraft endast genom fortlöpande rationaliseringar. De sysselsättningskonsekvenser rationaliseringarna får kan då inte heller motverkas genom en ökning av produktionsvolymen. Det som komplicerar bilden i det aktuella fallet är att de produkter som Volvo köper från Nordverk tillverkas även vid AB Volvo, Dalslandsverken. Allt oftare väcks här i kammaren frågor om ersättningsindustrier till orter som drabbas av nedläggningar eller omfattande neddragningar. Redan antalet sådana frågor visar att det i nuvarande konjunkturläge tyvärr inte är möjligt att på kort sikt lösa de akuta sysselsättningsproblemen överallt i landet. Många gånger står vi tyvärr i den situationen att vi måste fråga oss var det är viktigast att behålla ett visst sysselsättningstillfälle. Liksom tidigare kommer jag att arbeta för att gängse medel, t.ex. de regionalpolitiska stödformerna, används på ett sådant sätt att de orter som drabbas får rimliga förutsättningar att lösa uppkomna problem. Vi måste dock komma ihåg att det ofta tar tid innan man kan se resultaten av sådana åtgärder.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Många anställda i svenskt näringsliv vilkas arbete är hotat vänder sig i — som jag vill kalla det — sin nöd till regeringens företrädare. Så gjorde också representanter för de anställda vid AB Volvo Penta och AB Volvo, Bergslagsverken i Uppsala fredagen den 10 mars. Tillsammans med representanter för Uppsala län och kommun förde de fram sin oro till industriministern, och i Upsala Nya Tidning fanns dagen därpå följande att läsa: ”Industriminister Nils G Åsling kommer redan på måndag att kontakta Volvochefen Pehr G Gyllenhammar för att informera sig om koncernledningens syn på problemen vid Volvos Uppsalafabrik. Det löftet gav industriministern när han på fredagen uppvaktades av representanter från Uppsala län, Uppsala kommun och fackklubbarna vid Volvo Penta/Bergslagsverken i Uppsala. Industriministern sade att han hoppades att regeringen skulle slippa ingripa och att företaget självt skulle klara upp situationen. — Ett företag av Volvos karaktär bör inge förhoppningar om att företaget också kan få fram alternativ produktion om utbordartillverkningen avvecklas, sade han. —- Men om man inte gör det får vi överväga vilka åtgärder som man då måste vidta, sade han utan att närmare vilja gå in på vilka åtgärder regeringen kunde tänka sig. Både från kommunen och fackklubbarna såg man positivt på industriministerns löfte att kontakta Gyllenhammar.” Jag tyckte att det var värdefullt om det besked som de närmast berörda helt naturligt fann så viktigt också skulle kunna nå allmänheten, och därför ställde jag min fråga. Verkstadsklubben vid Volvo i Uppsala har i sin klubbtidning nr 7 av den 4 april gjort följande konstaterande: ”Efter att fackklubbarna besökte industriministern den 10 mars, har vi inte hört någonting från denne. Vi förväntar oss dock att han tar kontakt, som han lovade.” Ja, herr industriminister, många dagar av orolig väntan har gått sedan den 10 mars, så det är väl naturligt att man gått och väntat på svaret. Det svar jag har fått på min fråga i dag bidrar ju inte på något sätt till att skingra oron, utan snarare förstärks den, och det gör säkert dem som är direkt berörda ytterst besvikna, självfallet inte i första hand på industriministern utan på Volvo och ledningen och på Pehr Gyllenhammar, som också industriministern, om jag förstår rätt, i det här referatet ställde vissa förhoppningar till. Jag skall inte be om industriministerns reaktion på Volvos besked. Det är egentligen viktigare om industriministern ville svara på frågan: Vilka åtgärder utöver den generellt uttalade i frågesvaret kan industriministern säga kommer i fråga för att i någon form rädda sysselsättningen vid det berörda företaget? Jag vore tacksam för att i varje fall få några konkreta antydningar.

Herr talman! Även jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden känner industriministern naturligtvis till. Alla i Uddevallaregionen och norra Bohuslän är oroliga för de bekymmer som vi upplever. Även om man utgår från att konjunkturerna kommer att vända, kan vi inte som industriministern uttryckt det fånga upp dem i andra näringar, eftersom de näringar som finns i dessa delar av landet är så pass känsliga och har så stora problem. Vi vet att inte minst varven brottas med problem. Vi har ett par företag inom tekobranschen, vi har en del andra företag som är direkt beroende av varvsnäringen osv. Det här innebär att om problem uppstår vid exempelvis ett sådant företag som Nordverk AB, innebär det att man ser dystert på framtiden när det gäller att få tag i någon annan verksamhet. Samhället har stöttat upp Volvo med olika lokaliseringslån för att detta företag skall kunna utveckla sin verksamhet i olika delar av landet. När det gäller Nordverk kan man konstatera att samhällets stöd uppgått till 12,5 milj.kr. i lokaliseringslån. Motivet för att stötta upp Nordverk var att göra kommunen mindre sårbar i en region där vi har ett ensidigt näringsliv; till 50 96 är man beroende av Uddevallavarvet. Ibland funderar man över hur de olika storbolagen agerar. I går fick vi höra att vi inom arbetarrörelsen betraktades som något slags maffia. Jag skall här inte uttrycka vad man känner för de människor som egentligen bestämmer över det ekonomiska livet i landet, men när det gäller exempelvis Nordverk har man en känsla av det inte enbart handlar om rationaliseringar från Volvos sida. Vissa antydningar har gjorts. Om man pressade priserna och sålde klädseln till bilar billigare, funnes vissa möjligheter till fortsatt diskussion. Industriministern säger i sitt svar att betydande ansträngningar görs f. n. för att söka nya produkter till företaget. Då är det bara att hoppas att industriministern är inkopplad på dessa ansträngningar. Med den situation som f.n. finns i Uddevallaregionen är det kanske inte så underligt om man frågar om ersättningsindustrier.
Herr talman! Får jag först till Hans Alsén säga att jag förstår att fackklubben väntar svar, men jag har inte kunnat ge något meningsfullt svar ännu, för jag väntar på Volvos reaktion. Jag har, som jag lovade fackklubben, vid flera tillfällen haft direktkontakt med Volvos koncernledning, med Volvochefen Pehr Gyllenhammar. Han har avdelat en av sina närmaste medarbetare i koncernledningen, direktör Lars Malmros, att som specialuppdrag ägna sig åt problemen vid Uppsalafabriken. Så länge jag inte fått en redovisning från Volvo är det inte mycket mer att tillägga än som framgick av mitt huvudsvar. Jag förväntar mig — och har skäl att göra det — att Volvo verkligen gör sitt yttersta för att hålla sysselsättningen uppe vid Uppsalafabriken. Man har i sin redovisning till mig visat att den nuvarande produktionen tyvärr inte kan fortsätta. Eftersom Volvo lagt ner betydande kostnader och betydande möda på produktutveckling, av en art som vi ibland saknar i svensk industri, hade jag och fackklubben hoppats att produktionen skulle kunna upprätthållas, men det har tyvärr inte varit möjligt. Till Lennart Nilsson vill jag säga att när jag talar om att speciella ansträngningar är vidtagna för att försöka klara problemen i Nordverk tänker jag framför allt på det speciella uppdrag som Statsföretag fått att söka nya produkter till orter som t.ex. Uddevalla. Det är ett arbete som även innefattar Nordverk AB. Jag hoppas att vi den vägen skall kunna kompensera det bortfall av sysselsättning som på sikt tydligen blir en följd av att Volvo drar ner sina beställningar till Nordverk.
Herr talman! Jag är självfallet på de närmast berördas vägnar tacksam för att industriministern fortsätter sin bearbetning av Volvokoncernen. Det är ändock fråga om en koncern med mångmiljonvinster, en koncern som rimligen bör ha ett alldeles speciellt ansvar och även speciella möjligheter. När industriministern knyter särskilda förhoppningar till deras möjligheter att skaffa fram annan sysselsättning, om nu utbordartillverkningen inte är lönsam och därför omöjlig att bedriva och åstadkomma något som ger rimlig sysselsättning, tror jag det är lika bra att inse att de förhoppningarna inte är särskilt väl grundade. I klubbtidningen, som jag citerade tidigare, daterad den 4 april sägs följande: ”Efter fem omgångar i MBL-förhandlingarna står det klart att Volvo inte är villiga att garantera jobben kvar i Uppsala. Man kan i bästa fall tänka sig att om utbordartillverkningen försvinner, behålla en liten verkstad där ca 100 man sysslar med legooch underleverantörsjobb åt Volvo. De tre fackklubbarna står fast vid kravet att Volvo ska garantera att samtliga nu anställda får behålla sina jobb här. Om utbordartillverkningen läggs ner, så är kravet att annan produktion ska tas hem.” Det som nu tydligen är möjligt att åstadkomma är 100 arbeten. Industriministern är väl bekant med problemen i Uppsala, där man har en industriell nivå på 11 96 och stor ungdomsarbetslöshet. Det är en region som är hårt drabbad, i synnerhet Norduppland där Forsmark kommit med i bilden på ett alldeles speciellt sätt. Är industriministern mot den här bakgrunden beredd att förutskicka speciella och riktade åtgärder för att reda upp den situation som upplevs som prekär för människorna vid Volvo men som för hela Uppsala län är ytterst besvärande?

Herr talman! Det sista industriministern nämnde i sitt anförande hoppas jag kan betraktas som ett löfte, om de nämnda bitarna avvecklas. Industriministern meddelade att Statsföretag håller på att undersöka möjligheten att klara den verksamhet som bortfaller vid Nordverk. Industriministern sade ”på sikt”. Jag funderar bara över om industriministern har en någorlunda klar uppfattning om vad som menas med ”på sikt”. Är det i samband med att Volvo plockar bort sin bilklädseltillverkning från Uddevalla och lägger den på andra orter? Man skall ju försöka åstadkomma en förändring och ersätta den verksamheten med annan tillverkning. Vi får hoppas det. Som jag vid andra tillfällen har sagt upplever vi bekymmer i Bohuslän, och det har vi gjort under många år, beroende på de olika strukturproblem som har förekommit i samhället.

Herr talman! Hans Alsénn kompletterar sin tidigare fråga med att undra om jag är beredd att medverka till, som han säger, speciella och riktade åtgärder för Uppsala. Jag har ju redovisat mina speciella och riktade åtgärder till koncernledningen för att få till stånd en dialog och en information om dess planering beträffande Uppsala. Om Hans Alsénn tänker på övriga speciella insatser inom regionalpolitikens ram är mitt svar nej. Vi måste ändå, för att få effekt i regionalpolitiken, ta hänsyn till sysselsättningsgraden på orten, till alternativa möjligheter, över huvud taget till den miljö som arbetsmarknaden har på en ort. Jag erkänner villigt att Uppsala har en låg andel industrisysselsatta, men Uppsala har ju andra obestridliga förtjänster. Jämför man med situationen i vissa orter i Norduppland, kan man alltså inte i Uppsala gå in med regionalpolitiska åtgärder. Däremot är jag naturligtvis beredd att medverka till industripolitiska åtgärder. För Lennart Nilsson vill jag upprepa vad jag sade nyss, nämligen att vi har ett uppdrag till Statsföretag att söka nya produkter för orter som drabbas framför allt av tekokrisen men i det här sammanhanget också av situationen vid Nordverk. Huruvida Statsföretag lyckas få fram nya produkter, som ger underlag för att kompensera bortfallet av sysselsättningen vid Nordverk, kan jag självfallet inte i dag svara på. Det får det fortsatta arbetet i Statsföretags regi visa. Det finns inga realistiska möjligheter att svara på de frågor som jag får här i kammaren i mycket stort antal om alternativ sysselsättning, om hur den skall utformas, när den kan presenteras etc. När Lennart Nilsson påminner mig om löften att hålla sysselsättningen uppe hoppas jag faktiskt att det inte är en markering av att det löftet gäller bara centerpartiet. Det är ju ett löfte som vi alla har ett ansvar för, eftersom alla ansträngningar som kan göras för att utveckla industrisysselsättningen självfallet måste göras. Det är därför de industripolitiska, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska insatserna i dag har sådan omfattning och kräver så stor andel av våra samlade resurser.
Herr talman! Jag har respekt för att industriministern här inte i helt konkret form kan uttrycka de möjligheter som han anser kan finnas och de resurser han är beredd att sätta in. Men när han säger att jag kompletterar min fråga är det faktiskt inte helt korrekt. Jag ställde nämligen en andra fråga, som löd: Är industriministern vid behov beredd vidtaga särskilda åtgärder för att trygga sysselsättningen vid företagen i Uppsala? Nu svarar industriministern att han är beredd att överväga särskilda industripolitiska åtgärder, och det är värdefullt; dem får vi återkomma till. Att vi här allesammans bär ett ansvar är helt uppenbart. Men industriministern är ändå i den positionen att han har speciella möjligheter att göra klart för berört företag vad som är dess ansvar, och det tar jag i första hand fasta på. Låt mig till sist få citera ytterligare ett stycke ur den klubbtidning som jag tidigare åberopade. Citatet visar hur människor upplever sin situation ute på verkstadsgolvet i dag, och jag tror det är värdefullt att detta klargörs: ”Vi är femhundra människor som arbetar tillsammans. Vi har ett högt kunnande. Vi kan konstruera, tillverka och utveckla utombordsmotorer. Det är en vara som skälls ibland för att vara lyx och miljöförstörande. Men vi har konstruerat nya och bättre utombordare som är tystare och bränslesnålare, och vi vet att i Sverige och övriga Norden köps det årligen över hundratusen. Vår produkt har ett existensberättigande. Den saken är klar. Och vi är de enda i Norden som tillverkar den. Det är pengar som vi har arbetat ihop, som har lagts ner i att ta fram de nya motorerna. —- —--Vi ska ha våra jobb kvar! Låt inte utombordstillverkningen bli flyttad utomlands!” Det är väl en vädjan som i första hand går till industriministern.

Herr talman! Jag delar industriministerns uppfattning att vi alla har ett ansvar. Det är ju bl.a. därför som man ställer frågor här i riksdagen — man följer upp de diskussioner som förs på hemmaplan. Nu är det bara det att när man i valrörelsen åkte runt på debatter med företrädare för de borgerliga partierna, så menade de borgerliga i olika sammanhang att bara de fick plocka bort socialdemokraterna från regeringsansvaret skulle landet komma att blomstra. De borgerliga lyckades ju också få bort socialdemokraterna. Att vi alla har ett ansvar är som sagt riktigt, och vi skall försöka utveckla det här ansvaret. Men faktum är att i dag är det industriministern och den borgerliga regeringen som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Jag vet att under den socialdemokratiska regeringens tid ställdes det krav på Volvo där det gällde att utveckla fabriken i Göteborg — det sades att man fick göra si och så. Jag hoppas att industriministern nu är beredd att medverka till att det ställs krav på Volvo, att företaget tar ansvar för det man sysslar med.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag vill medverka till att planerna på ett pappersbruk i Söderhamns kommun påskyndas och vilka åtgärder jag i övrigt är beredd vidta för att stärka näringslivet i området. Stora Kopparberg-Bergviks AB:s planer på att uppföra ett pappersbruk i Sandarne har nyligen under hand presenterats för närmast berörda departement. Att döma av de uppgifter som hittills har kommit fram får den aktuella utbyggnaden anses vara av den karaktären att den skall prövas enligt 136 a § byggnadslagen. Jag har av bostadsministern erfarit att en ansökan från bolaget kan väntas inom kort och att denna kommer att beredas på sedvanligt sätt. jag erinra om att Söderhamns kommun ingår i det allmänna stödområdet. Det innebär att statligt regionalpolitiskt stöd kan utgå till sysselsättningsskapande projekt i regionen. Som jag vid tidigare tillfällen framhållit har regeringen inte möjlighet att garantera ersättningsindustrier till alla de orter som drabbas av sysselsättningsminskningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Men som egentligen var en brist på svar. Det är inte långt mellan gångerna som jag tvingas ta upp sysselsättningsfrågorna i Söderhamn med Nils Åsling. Det allvarliga är att för varje gång måste jag tyvärr måla en allt mörkare bild av läget. Tidigare har det gällt farhågorna för Nord-Malts framtid. I dag gäller det bl.a. Stora Kopparbergs beslut om nedläggning av sulfitfabriken i Vansäter. I en kommun med endast 32 000 invånare har under de senaste två åren mer än 600 arbetstillfällen försvunnit. Till detta kommer det här nedläggningsbeslutet som berör ca 230 anställda, men dessutom har koncernen beslutat att flytta både skogsdivisionen och kraftförvaltningen från Söderhamn. Ytterligare ca 30 arbetstillfällen försvinner på detta sätt. Det blir också fortsatta personalinskränkningar vid LM Ericsson och Korsnäs-Marma AB med ca 130 personer under 1978. Framtiden är också mycket osäker för sulfatfabrik och sågverk i Marmaverken. En eventuell nedläggning där skulle beröra ca 360 anställda. Detta är alltså situationen i min hemkommun i ett nötskal, och man kan väl utan att överdriva säga att situationen är närmast katastrofal. Hela Bergviks samhälle är uppbyggt kring sulfitfabriken i Vansäter. Det är alltså ortens enda industri. När nu den upphör slår man undan grundvalarna för samhällets existens, om inte en ersättningsindustri kan lokaliseras dit. I detta avseende kan jag inte komma ifrån det faktum att det är regeringen som har det yttersta ansvaret. En liten ljusning är de planer Stora Kopparberg har på ett pappersbruk i Sandarne. Om de planerna realiseras snabbt, kan åtminstone en del av de människor som nu blir arbetslösa i Vansäter få jobb i Sandarne. Men de måste naturligtvis också beredas jobb under tiden fram till dess ett eventuellt pappersbruk kan stå färdigt. Detta, herr industriminister, var i korthet situationen, och det är verkligen förvånande att man får ett svar som innebär ungefär ett jaså. Det här svaret är ju ingen tröst för de 230 personer som blir arbetslösa i Vansäter. Det är ingen tröst för de 1 000 personer som är bosatta i Vansäter, där Vansäterfabriken är den enda industrin. Det är ingen tröst för de 130 personer som drabbas av personalinskränkningar vid L M Ericsson och Korsnäs-Marma. Det är ingen tröst för de människor i Marmaverken som eventuellt drabbas av ett nedläggningsbeslut. Där berörs 360 personer. Det är heller ingen tröst för de närmare 700 människor som går och stämplar arbetslösa i Söderhamn — av dem är 250 ungdomar. Därför skulle jag avslutningsvis än en gång vilja fråga industriministern, mot bakgrund av den ytterligare belysning jag har gjort av denna allvarliga situation: Är industriministern nu beredd att deklarera att han med kraft kommer att verka för tillkomsten av ett pappersbruk i Sandarne, och är han nu beredd att se allvarligare på de mycket stora problem som kommer att uppstå i Bergvik?
Herr talman! Får jag försäkra Olle Östrand om att jag även fortsättningsvis med kraft är beredd att verka för att främja och utveckla sysselsättningen i den region som Olle Östrand talar om. Men när Olle Östrand ber att jag skall gå händelserna i förväg och avge ett omdöme om en ansökan från ett företag som ännu inte har kommit in till regeringskansliet, så begär han för mycket av mig. Vi skall väl nu tillämpa sedvanlig handläggning; vi inväntar ansökan från företaget, bedömer den när den kommer och tar ställning till frågan då. Låt oss ta diskussionen om pappersbruket när ansökan har behandlats av regeringen!
Herr talman! Trots att ansökan ännu inte har kommit in så är det ingen hemlighet att Stora Kopparberg umgås med mycket avancerade planer på att etablera ett pappersbruk i Sandarne. Då tycker jag inte att det är för mycket begärt att man vid ett sådant här tillfälle får besked från industriministern om hans principiella uppfattning. I det här området har den trävarubaserade industrin mycket större betydelse än på andra håll i landet. Om man tittar på denna sektors andel av den totala sysselsättningen i riket, finner man att den är ungefär 4,5 96. I Söderhamn, min hemkommun, är andelen hela 21 96. Vi har tidigare i den här kommunen berörts av fusioner som har drabbat kommunen mycket hårt — jag tänker då på Korsnäs-Marmas uppköp av Marma-Långrörs AB. Vid den tidpunkten fick vi deklarationer från Korsnäs Marma om att inget allvarligt skulle inträffa. Men vad har hänt sedan dess? Jo, successivt har praktiskt taget hela Korsnäs-Marmas, dvs. tidigare Marma-Långrörs, verksamheter flyttats från kommunen, och detta har naturligtvis drabbat kommunen mycket hårt. Det är mot denna bakgrund vi är så angelägna om att de planer som Stora Kopparberg har verkligen kan omsättas i praktiken. Samma saker som inträffade efter fusionen Stora Kopparberg-Bergvik, nämligen att delar av den verksamhet som tidigare var förlagd till kommunen nu har flyttats därifrån, har ägt rum i samband med den nu aktuella fusionen. Vi kan inte på något sätt acceptera att detta får samma konsekvenser som vid det föregående tillfället. Det är därför som det är så angeläget för oss i kommunen att få besked om industriministerns principiella inställning bl.a. när det gäller pappersbruket. Eftersom regeringen har det yttersta ansvaret för sysselsättningen kan den, som jag ser det, inte stillatigande se på när ett helt samhälle, i detta fall Bergvik, drabbas närmast av en katastrof.

Herr talman! Arne Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de friställda vid Rydboholms AB erhåller ersättningssysselsättning. Som Arne Persson anför kommer Rydboholms AB att upphöra med sin spinnerioch väveriverksamhet vid årsskiftet. Jag är väl medveten om de svårigheter som kommer att möta de anställda vid Viskaforsfabriken. Delvis behandlades dessa problem vid en debatt i kammaren för en månad sedan där handelsministern berörde åtgärder som blir aktuella för att lösa sysselsättningsproblemen. Det sysselsättningsstöd på 3 milj.kr. som regeringen anslagit har tillkommit för att ge arbetsförmedlingen ett rådrum på ett och ett halvt år och därigenom förbättra möjligheterna att långsiktigt lösa den berörda personalens problem. Jag vill understryka att regeringen aktivt vill medverka till att de anställda vid Rydboholms spinneri och väveri får så goda möjligheter till fortsatt sysselsättning i Boråsregionen som samhället kan erbjuda. Jag vill här kort nämna något om de åtgärder regeringen sätter in i Boråsområdet för att åstadkomma bestående lösningar på regionens problem. I vissa län — däribland Älvsborgs län — har på regeringens initiativ tillsatts arbetsgrupper för att samordna insatserna i krisdrabbade regioner. Särskilda resurser tilldelas dessa grupper så att arbetet med att söka ersättningsproduktion kan intensifieras. Dessutom har regeringen anvisat 2 milj.kr. åt statsföretag att för det kommande budgetåret söka ersättningsproduktion till de regioner i Norrland och Västsverige där strukturförändringarna inom den statliga tekokoncernen leder till väsentliga sysselsättningsminskningar. Regeringen beslutade vidare i slutet av förra året att Borås, Mark och Ulricehamn t. v. skall ingå i den s.k. grå zonen och därmed jämställas med kommunerna i gränszonen till stödområdet i fråga om möjligheterna till lokaliseringsstöd. Därigenom underlättas planeringen för berörda parter — inte minst företagen — eftersom det blir känt i vilka kommuner utanför stödområdet som lokaliseringsstöd kan lämnas. Jag vill också understryka regeringens ambitioner att använda de regionalpolitiska medlen på ett flexibelt sätt. Oberoende av stödområdesgränser skall i enlighet med gällande riktlinjer regionalpolitiskt stöd kunna sättas in för att komma till rätta med stora akuta sysselsättningsproblem. Jag anser att den svåra sysselsättningssituation som strukturförändringarna inom textilindustrin i den här regionen har medfört motiverar ett generöst synsätt när det gäller regionalpolitiskt stöd. I den mån lokaliseringsbidrag är en förutsättning för en gynnsam utveckling inom industrin i Boråsregionen anser jag att bidrag bör kunna utgå. Slutligen vill jag erinra om att den kommande lokaliseringen av industri verkets SIFU-enhet till Borås också är ett led i arbetet med att stärka regionens arbetsmarknad.

Herr talman! Låt mig först tacka industriministern för svaret på min interpellation angående ersättningssysselsättning för de ca 130 anställda vid Rydboholms AB som kommer att friställas vid detta års slut. Den 31 december 1978 kommer nämligen företagets spinnerioch väveriverksamhet att upphöra och tillverkningen överföras till annat textilföretag på annan ort. Detta är ingen ny fråga här i kammaren. Den 17 januari behandlades problemet i en debatt med handelsministern. Även om industriministern i svaret inte ger ett konkret besked huruvida någon ersättningssysselsättning kan erhållas för dem som friställs, vill jag ändå säga att man i svaret möjligen kan läsa ut något mer optimism än man kunde spåra i den åberopade debatten med handelsministern. Det sysselsättningsstöd på 3 milj.kr. som regeringen föreslagit för att arbetsförmedlingen skall få ett rådrum — som industriministern uttrycker det — på ett och ett halvt år är i och för sig bra. Men det är att komma ihåg att de berörda arbetarna och tjänstemännen vid Rydboholms AB redan den 31 december i år står utan arbete. Det är människor i 50-årsåldern, för vilka det är mycket svårt — för att inte säga rent omöjligt — att flytta till annan ort. De flesta av dem har tillika skaffat sig eget hem, och i den situation som bygden i fråga nu befinner sig i är det såvitt jag kan bedöma lönlöst att försöka avyttra fastigheterna. Det är sålunda en anmärkningsvärt svår situation för dessa människor. Nu finns det ingen anledning att ytterligare beröra vad som föregick det olyckliga — jag vill understryka: det olyckliga — beslutet om nedläggningen av spinnerioch väveriverksamheten på platsen. Det är nu överspelat, och här måste krafterna inriktas på att få en ersättningsindustri. Jag har med tillfredsställelse noterat att industriministern understryker att regeringen aktivt vill medverka till att de anställda vid Rydboholms spinneri och väveri får så goda möjligheter till fortsatt sysselsättning i Boråsregionen som samhället kan erbjuda. Industriministern nämner vidare åtgärder som regeringen sätter in i Boråsregionen. Det är bra med dessa insatser. De kan naturligtvis på lång sikt medverka till en ljusning. Men det lugnar ändå inte de människor som drabbas av denna kris. Det är knappt tre kvartal kvar tills fabriksdörrarna slår igen i Viskafors, och människorna står utan arbete. Jag anser därför att regeringen ovillkorligen måste vidta åtgärder så att människorna inte står på bar backe den 31 december 1978. Jag tror mig veta att statens industriverk har beviljat vissa företag i en liknande bransch s.k. strukturlånegaranti på 20-30 milj.kr. Det är en sådan satsning som skulle behövas för Rydboholms AB. Det skulle skapa förutsättningar för företaget att göra investeringar och bygga upp en ny produktionsinriktning. Det bör i sammanhanget anföras att Rydboholm, i motsats till många andra företag, är ett i ekonomiskt avseende intakt företag, så riskmomenten i fråga om lånegarantierna är obefintliga. Men att en sådan åtgärd skulle medföra nya sysselsättningsmöjligheter kan vi vara ganska övertygade om. Jag vågar påstå att jag vet det. De åtgärder som regeringen har vidtagit för SIFU:s lokalisering till Borås är att notera med tillfredsställelse. Men det kan i och för sig inte ske på en gång och det räcker, som jag tidigare sagt, inte för de människor som om nio månader står utan jobb. Jag vill därför vädja till industriministern att med all kraft jag tror vi har hört det uttrycket förut i dag — vidta de mått och steg som behövs för att rädda sysselsättningen för dessa 130 människor vid Rydboholmsbolaget som befinner sig i den situation jag tidigare nämnt, dvs. att någon förflyttning för dem är praktiskt taget otänkbar.

Herr talman! Arbetsmarknadsläget i Boråsregionen fortsätter att försämras. Den totala nettoförlusten av arbetstillfällen under den senaste tvåårsperioden motsvarar 3 000 jobb. Det betyder 6 96 — detta under två år! 14 96 av arbetskraften i Borås kommun är arbetslösa personer eller sådana som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna kategori har ökat med 1 26 sedan jag för bara ett par veckor sedan stod här och talade om tekoproblemen. 600 personer är varslade om uppsägning, och ytterligare varsel kommer att meddelas i samband med utflyttning av Scan Väst genom att den nya statliga tekokoncernen kan nedbantas och genom aviserad inskränkning och nedläggning av andra företag. I den situationen är det inte underligt att vi på alla sätt kämpar för att bibehålla den sysselsättning vi redan har, speciellt i de fall där statsmakterna har möjlighet att gå in och hindra nedläggningar. Rydboholmsbolagets Viskaforsfabrik är just ett sådant företag, som skulle ha kunnat räddas om det funnits god vilja från regeringens sida. Genom malpåseresonemanget i handelsministerns proposition missleddes riksdagen att fatta ett beslut om nedläggning, vilket kanske inte hade skett om riksdagen hade fått riktiga uppgifter. I stället uttalade riksdagen att det på grund av arbetsmarknadsläget i Borås kommun borde vara möjligt att förlänga avvecklingstiden med ytterligar ett par år. Regeringen har dock visat synnerligen litet intresse när det gäller att följa upp riksdagsuttalandet. Det sammanträde som hölls i Viskafors den I mars tycks mest ha tillkommit på grund av min interpellation till handelsministern, och då hade det förflutit två och en halv månader sedan riksdagen behandlade frågan. Svaret på interpellationen som Arne Persson har framlagt ger heller inte något som helst konkret svar på den konkreta fråga han framställt om ersättningsindustri för de friställda vid Rydboholm. Visserligen sade industriministern att han är medveten om de svårigheter som kommer att möta de anställda, men någon ersättningsindustri kan han dess värre inte erbjuda. Jag måste då fråga industriministern: Hade det inte varit bättre om regeringen hade lyssnat på oss motionärer och på en enig riksdag och målmedvetet gått in för att förlänga avvecklingstiden med ett par år ytterligare — särskilt som maskinerna skall fortsätta att användas, fastän på en annan ort? Industriministern talade liksom handelsministern om att man tillskapat ett rådrum på ett och ett halvt år, men jag hävdar att det är fråga om ett år, varav det nu återstår en frist fram till den 31 december i år, vilket ju också Arne Persson berörde när han talade om att tre kvartal återstod. De redan meddelade varslen för vissa berörda bekräftade detta. I Rydboholmsfallet är det verkligen fråga om en tragedi för dem som blir friställda: tre fjärdedelar av de anställda är över 50 år och en tredjedel är över 60 år. Nu blir de utslagna i en tid när det är omöjligt att få nya jobb i regionen, när AMS i sin rapport bedömer det som så gott som omöjligt att placera de friställda på den öppna arbetsmarknaden och när man inte ens anser sig kunna klara situationen med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten osv. Det är det tack som de gamla trotjänarna i Rydboholm har att vänta efter årtionden av slit i ett företag som samlat ihop stora vinster på deras bekostnad! Arne Persson talade också om att det är ett synnerligen solvent företag, men det slås helt enkelt ut. Anser industriministern att detta är rimligt? Om svaret är nej, är industriministern då beredd att medverka till att avvecklingstiden förlängs tills någon ersättningsindustri har kunnat anskaffas, så att avvecklingen kan ske på socialt acceptabla grunder? I Rydboholmsdebatten har också förekommit ett påstående om att de anställda inte skulle vara så intresserade av en förlängning av den nuvarande verksamheten utan i stället vill ha en ersättningsindustri. Handelsministern framhöll detta i sitt svar till mig, och nu är Hans Nyhage ute och påstår samma sak. De fackliga företrädarna har dock i polemik mot Hans Nyhage konstaterat att de är så pass realistiskt inställda att de inte tror att det är möjligt att snabbt få fram en ersättningsindustri av en sådan storleksordning att den tillgodoser sysselsättningen. Därför begärde de också i första hand att driften skulle förlängas i hopp om en konjunkturförbättring, som då verkligen skulle ge dem en chans att få en ersättningsindustri — detta sedan nedläggningsbeslutet var klart. Facket har nämligen aldrig godkänt avtalet om försäljning av maskinerna till Norrköping. Man reserverade sig mot det beslutet. Svårigheten att få tag på alternativ sysselsättning genom nya produkter 0. d. vid tekoföretag belyses kanske bäst genom ett uttalande i Borås Tidning häromdagen från den arbetsgrupp som sysslar med detta för den nya statliga tekokoncernens räkning. Man framhöll att det kanske kunde bli fråga om sysselsättning för något tiotal personer här och där. Mer kunde det knappast bli. Om industriministern verkligen är medveten om svårigheterna att skaffa arbete åt de Rydboholmsanställda — ta då upp frågan om förlängning av avvecklingstiden på nytt! Ersättningsindustrin kan ju knappast bli verklighet den närmaste tiden.

Herr talman!

Industriministern vet ju väl hur läget är nere i Sjuhäradsbygden bl.a. efter det senaste besöket i området. Jag tror f. ö. att det besöket uppfattades positivt i regionen. Det är värdefullt att man kommer ner och lär känna problemen på plats. Men då vet också industriministern att läget är verkligt besvärligt och att det sannerligen krävs krafttag när man försöker lösa problemen. Arbetsgrupper som söker ersättningsproduktion är naturligtvis bra, liksom att Statsföretag fått medel för samma ändamål. Det är bra att området placerats i den s.k. grå zonen, med ökade möjligheter till lokaliseringsstöd, och att regeringens ambition är att använda de regionalpolitiska medlen på ett flexibelt och generöst sätt. De uppräknade åtgärderna ger dock i dagsläget belägg för knappast mer än en god vilja att stödja sysselsättningen i regionen. Får jag fråga industriministern om han har någon uppfattning om när man kan förvänta sig konkreta resultat av dessa insatser och om han tror att Rydboholmsarbetarna kommer att få någon glädje av dem? Medan gräset växer dör kon, säger ett gammalt talesätt. Sysselsättningstillfällena inom teko försvinner med ökande hastighet. År 1977 försvann 1 600 arbetstillfällen från Borås kommun. 1 500 var tekojobb. Det är att märka att det var 100 på andra områden som också försvann. Det är den kraftigaste sysselsättningsnedgång som Borås kommun upplevt. Detta har också lett till höga arbetslöshetssiffror. I februari 1978 redovisades 1 809 arbetslösa, varav 583 ungdomar under 25 år. Antalet lediga platser var rekordlågt nämligen 223. Endast 32 av dessa platser fanns inom industrin. Mer normalt har tillverkningsindustrin brukat svara för hälften av antalet lediga platser. Den här arbetsmarknadssituationen är den bistra verklighet som de friställda Rydboholmsarbetarna har att möta. Går det att få en socialt acceptabel omställning under dessa förhållanden? Det är beklagligt att riksdagens beställning om en viss ytterligare förlängning av nuvarande verksamhet inte gick att förverkliga.
Herr talman! Jag kan dela debattörernas och interpellantens oro för sysselsättningen vid Viskaforsfabriken och beklaga att det, vid de förhandlingar som föregått de dispositioner som har träffats, inte har varit möjligt att förlänga tidsfristen — i varje fall inte som det ser ut f. n. Därför tror jag — och det har jag fått bekräftat vid mina kontakter med de anställda — att alla krafter måste inriktas på att skaffa en alternativ produktion och alternativa sysselsättningstillfällen. Jag har i mitt svar till Arne Persson försökt skissera de speciella insatser som man från samhällets sida är beredd att göra för att förverkliga målet att klara sysselsättningen också i Viskafors. Det är, om man jämför med vad som sker på många andra platser, speciella, extraordinära insatser. Vi har här nyss diskuterat situationen i Uppsala och i Söderhamn. I går diskuterade vi malmfälten här i kammaren. Överallt måste man se till att man har åtgärder, avpassade efter den lokala situationen och dess förutsättningar. I Boråsregionen har vi strävat efter att med alldeles speciella insatser klara den aktuella krisen i tekobranschen. Jag har alltså velat redovisa detta, och jag kan försäkra Arne Persson och hans meddebattörer att vi inte sparar någon möda. Jag har också successivt trappat upp ambitionerna. Vid mitt besök i Borås häromsistens kunde jag berätta om att vi är beredda att gå in med rena lokaliseringsbidrag. Jag kunde berätta om att vi strävar efter att höja ambitionen beträffande utflyttningen av SIFU-enheten, vilket innebär en större sysselsättningsökning till följd av den utflyttningen än vad som ursprungligen avsågs med riksdagens beslut. Parallellt med detta arbete måste naturligtvis lokalt och i företagets regi skilda åtgärder vidtas. När Arne Persson tar upp frågan om industriverket, dess strukturgarantier och dess tekobranschstöd, vill jag inte föregripa en eventuell handläggning av det ärendet, men självfallet bör företaget med industriverket ha de kontakter som kan vara motiverade för att undersöka möjligheterna till en alternativ produktion. Jag vill sammanfattningsvis säga att vi är beredda att med kraft fullfölja arbetet på att stödja kommunen, de anställda och företaget i strävandena att hitta alternativ produktion. När Gördis Hörnlund säger att jag inte gett något svar på frågan, dvs. att jag inte så att säga har med mig hit till kammaren en ersättningsindustri till Viskafors som hon hade väntat sig, är det kanske att något överdriva frågeställningen. Jag har redovisat de åtgärder vi är beredda att vidta för att skapa ersättningsindustri. Det finns en motsägelse i Gördis Hörnlunds argumentation. Dels vill hon att åtgärder skall vidtas för att förlänga driften, dels borde vi enligt hennes mening redan nu ha kunnat presentera en ersättningsindustri. Här måste, som jag sade nyss, alla krafter inriktas på att försöka skaffa en alternativ sysselsättning för de anställda. Samma svar kan jag ge till Wilhelm Gustafsson, som frågar när det kommer konkreta resultat. Jag önskar att jag kunde ange tidpunkten, men situationen är sådan i hela vårt land när det gäller industrisysselsättningen att det inte är lätt att i en handvändning skaka fram alternativ sysselsättning. Det måste vara ett mer långsiktigt arbete. Vi får prioritera insatserna, och självfallet kommer då åtgärderna i Viskafors i första hand, eftersom det nu bara — såsom har anförts här — är tre kvartals rådrum. Vi måste vara beredda att där göra speciellt kraftfulla insatser för att så snart som möjligt få ett konkret resultat. Men det tar sin tid, och det måste man också ha förståelse för. Fackets representanter, som jag har haft ganska många kontakter med, har också visat sig ha den förståelsen.

Herr talman! Industriministern nämnde i sitt senaste inlägg ”speciella insatser”. I interpellationssvaret finns också vissa sådana redovisade. Flyttningen av industriverkets SIFU-enhet är, som jag nämnde i mitt första inlägg, ett exempel. Men ett svårt problem när det gäller nedläggningen av Rydboholms spinnerioch vävningsverksamhet är de berörda människornas höga ålder, de kan troligen inte få någon hjälp genom SIFU-lokaliseringen. Det gör att läget är mycket akut och att det behövs skyndsamma åtgärder. Det förhållandet att människorna nått ganska hög ålder gör att man måste se till att det skapas möjligheter för dem att på ort och ställe få en utkomst. Svårigheterna för dessa människor att omskolas eller förflyttas är mycket stora. Jag förutsätter att läget skulle ha kunnat vara annorlunda, om det gått att tillämpa den tidsfrist som riksdagen för en tid sedan fattade beslut om. Det var det vi ville åstadkomma med våra motioner: att man skulle få tid på sig att vidta åtgärder. Men det hör till saken att företaget självt, genom sin bolagsledning, beslöt att godta det förslag till uppgörelse som förelåg och som vid den tidpunkten låg på handelsdepartementet. Därmed var det tyvärr svårt att göra någonting ytterligare. Jag har noterat vad industriministern sade i sitt anförande, nämligen att det nu i första hand gäller Viskafors — på grund av vissa omständigheter i Boråsregionen. Jag förutsätter att industriministern snarast — jag höll på att säga redan i dag — vidtar de ytterligare åtgärder som fordras för att man skall få fram den nödvändiga ersättningssysselsättningen.

Herr talman! Industriministern framhöll att det inte har varit möjligt att förlänga tidsfristen. Jag måste då fråga mig: Har regeringen verkligen försökt? Efter riksdagsbeslutet hade regeringen 200 milj.kr. bakom ryggen och kunde ha gått in och omförhandlat, men någon omförhandling har inte, i varje fall inte såvitt jag vet, ägt rum. Om så skett kan ju industriministern vara snäll och bekräfta det. Det har hållits ett enda sammanträde nere i Viskafors, och det skedde först efter det att jag ställt min interpellation till handelsministern Burenstam Linder. Industriministern nästan häcklade mig för att jag vill ha ett konkret svar på om vi har någon ersättningsindustri att vänta till Viskafors den närmaste tiden. Jag vill då påpeka att Arne Persson ställde samma krav till handelsministern Burenstam Linder; han talade t.o.m. om att man senast i april månad borde ha besked i frågan, om det kommer någon ersättningsindustri. Industriministern sade att jag var motsägelsefull när jag dels talade om en förlängning, dels sade att jag är besviken över att det inte blir någon ersättningsindustri. Nej, jag är inte alls motsägelsefull. Jag vill ha ett längre rådrum. Även jag har en viss erfarenhet av industrietablering. Jag vet hur lång tid det tar, innan det blir någonting av en industrietablering. Sedan sade industriministern själv att det tar sin tid att skapa nya industrier. Då måste jag verkligen konstatera att det inte är jag som är motsägelsefull utan industriministern själv. Jag kan inte låta bli att säga att centraliseringen till Norrköping väl i alla fall inte kan ligga i linje med centerns ideologi. Viskafors är faktiskt ett typiskt sådant lokalsamhälle som centern anser skall ha industri, och nu vill regeringen vara med och ta bort de industrijobb som finns på den orten. Det är verkligen beklagligt. Det är lovvärt att industriministern vill påskynda utlokaliseringen av industriverkets SIFU-enhet. Riksdagen har redan beslutat att lokaliseringen skall ske till Borås. Från vårt håll har det flera gånger krävts att denna lokalisering skulle påskyndas. Men det löser ju inte på något sätt problemen för de Viskaforsanställda som har hög ålder och som i åratal — ja, sedan barnsben — arbetat inom samma bransch. Det är också bra att industriministern följer AMS förslag att vi skall få lokaliseringsbidrag. Men just nu finns det, såvitt jag kan förstå, inga ersättningsindustrier att etablera. Annars hade det väl kommit några; vi har ju haft en mycket besvärlig situation i Boråsregionen i flera år. Jag har inte fått något riktigt svar på frågan om industriministern är beredd att ompröva frågan om avvecklingstiden. Om så inte är fallet kommer de Rydboholmsanställda att slås ut i förväg. Jag anser att den här frågan hade kunnat lösas på ett socialt acceptabelt sätt, om den goda viljan verkligen hade funnits.

Herr talman! Då vi i dag behandlar anslagen till internationellt utvecklingssamarbete sker det i en hård tid. 1970-talet har präglats av en djup lågkonjunktur. I OECD-länderna går mer än 15 miljoner människor utan arbete. I u-länderna är det än värre. Enligt ILO är i dag mer än 300 miljoner människor i dessa länder helt arbetslösa. Det har beräknats att mer än 700 miljoner människor lever i vad som kallas absolut fattigdom. Därtill kommer de många miljoner som befinner sig nära existensminimum. Inflationen har fört med sig svåra problem för stora befolkningsgrupper i vårt land liksom i andra industriländer. Ser vi å andra sidan på u-länderna finner vi att förhållandena inte är ensartade. Inte heller bildar u-länderna någon enhetlig grupp. Klyftorna mellan u-länderna har ökat. Det finns sådana u-länder, inte endast oljeländer, som uppvisar en snabb ekonomisk utveckling. Därmed är inte sagt att Nertalet invånare i dessa länder fått bättre levnadsvillkor. I de fattigaste länderna, där en fjärdedel av alla människor lever, har man knappast gjort några framsteg alls. Vi kan alltså konstatera att klyftorna mellan länderna växer lika väl som inom länderna. I åtskilliga u-länder med god ekonomisk tillväxt har de fattigaste folkgrupperna i stor utsträckning ställts utanför utvecklingen. Och detta är inte det resultat av utvecklingsansträngningarna som man räknade med. Man får då fråga sig: Har vårt lands biståndspolitik haft bättre effekt? Hur kan detta avläsas? Vilka ytterligare bemödanden kan vi göra? Till detta, till målet för svenskt biståndsarbete och till metoderna för att nå detta mål skall vi återkomma om några veckor i en ny debatt. Det kommer då att vara angeläget att sammanfatta våra erfarenheter och söka värdera dem med hänsyn till de mål som vi en gång satt upp och till de metoder vi har använt oss av. Redan nu kan det noteras att man i propositionen 135, dvs. den principiella propositionen, i allt väsentligt synes följa den biståndspolitiska utredningens förslag och därmed den biståndspolitik som socialdemokratin i regeringsställning utformade. Det hälsar vi med tillfredsställelse. När det gäller hela detta problemkomplex finns det givetvis anledning att återkomma till många frågor då propositionen, liksom motionerna som väcks med anledning av denna, har underkastats prövning i utrikesutskottet. Det måste emellertid sägas att den dubbla behandling som föranleds av tidpunkten för framläggandet av princippropositionen är irrationell med tanke på utskottets och kammarens arbetsprogram i övrigt. Men nu tillbaka till budgeten — först om anslagsvolymen: Propositionen föreslår för nästa budgetår 3 870 milj.kr., som beräknats motsvara 1,014 ”» av bruttonationalprodukten. Utskottet tillstyrker enhälligt men påminner om att riksdagen redan 1968 fastslagit att enprocentsmålet är att betrakta som ett etappmål och att insatserna även i framtiden bör öka i takt med vårt lands möjligheter. Om jag förstått saken rätt är det i överensstämmelse med regeringens förslag till riktlinjer för framtiden. Något nytt etappmål föreslås inte. Och den nedgörande kritik som folkpartiets representant i den biståndspolitiska utredningen riktade mot socialdemokrater och andra har kommit av sig — den kritik som riktades mot dessa för att de inte ville ställa upp ett nytt etappmål. Det var på förslag av den dåvarande soeialdemokratiska regeringen som riksdagen 1968 beslöt att anslagen till bistånd skulle öka så att de i mitten av 1970-talet motsvarade 1 6 av bruttonationalprodukten. Vi nådde därmed som första land i världen FN:s biståndsmål. Den breda uppslutningen inom arbetarrörelsen för ett omfattande biståndssamarbete har varit av avgörande betydelse för ökningen av biståndsanslagen. Enprocentsmålet har av oss uppfattats som en miniminivå för anslagen, och ansträngningar bör göras i fortsättningen för att i takt med växande resurser höja nivån. Det i årets budget föreslagna beloppet av 3 870 milj.kr. är en uppräkning med 320 milj.kr. Som en följd av den negativa utvecklingen av bruttonationalprodukten kommer biståndet för budgetåret 1978/79 att bli klart mindre i reala termer än under innevarande år. Den effekten blir ännu mer markant genom att andelen s.k. bundet bistånd har ökats. Den ökningen är exakt lika stor som hela ökningen, 175 milj.kr., i det bilaterala programmet för enskilda länder. I det ekonomiska läge vi nu befinner oss avstår vi från att föreslå någon ökning av det totala biståndsanslaget. Vad gäller den bundna delen är det uppenbart att det är en olägenhet för mottagarländerna att kvoterna för i förväg bundet bistånd ökas. Detta har f. ö. visat sig då de skall tillämpas på enskilda länderprogram, och man har måst göra omprioriteringar, samtidigt som inflationen alltmer har kommit att sänka realvärdet för mottagaren. Vi återkommer till frågan om bundet bistånd vid behandlingen av propositionen 135. Men jag vill redan nu uttala att socialdemokraterna företräder den principiella uppfattningen att biståndet skall vara obundet. Vi har också genom åren haft en mycket stor andel obundet bistånd, och så bör det förbli — inte minst för vår trovärdighet då vi i internationella organisationer skall verka för avtal om avbindning av biståndet. Avbindningsförhandlingarna måste återupptas inom OECD, och Sverige bör med kraft verka för detta. Det är många inslag i den djupa ekonomiska kris som råder i olika länder som hotar u-ländernas utveckling. Det får emellertid inte bli så att grundläggande problem som skakar den internationella ekonomin skall lösas på de fattiga ländernas bekostnad. Att hävda principen om obundet bistånd är därvid en central uppgift. I det sammanhanget vill jag ta upp frågan om skuldlättnader. Den oljeprishöjning som ägt rum efter 1973 har även för de flesta u-länder medfört stora underskott i utrikesbetalningarna. Olika åtgärder diskuteras för skuldkonsolidering för enskilda länder i betalningskris. Det är då viktigt att de offentliga biståndslånen avskrivs för de fattigaste u-länderna. Den socialdemokratiska regeringen tillämpade en sådan skuldavskrivning. Att de kvarstående svenska biståndskrediterna nu avskrivs i förhållande till de fattigaste u-länderna hälsar vi med tillfredsställelse. Herr talman! Jag kan inte underlåta att ytterligare kritisera den behandlingsgång vi tvingats till. I dag behandlar riksdagen biståndspolitiken budgetmässigt. I går började vi emellertid i utrikesutskottet en ny genomgång av biståndsfrågorna i anslutning till den s.k. princippropositionen. Motionsarbetet pågår nu som bäst och skall vara avslutat nästa måndag.

Detta leder samtidigt till att vi inte kan beakta att de budgetfrågor som vi i dag har att behandla har en räckvidd av principiell betydelse för flera år. Vi går händelserna i förväg då vi fattar beslut om anslagen i dag. Man kan också säga att de principer och riktlinjer för svenskt bistånd som riksdagen lägger fast om några veckor får fördröjd effekt genom de beslut som vi fattar i dag. Utvecklingssamarbetet skall ses som en långsiktigt planerad verksamhet. Det gäller t.ex. sådana omständigheter som valet av samarbetspartner. Jag tänker på de länder som Sverige samarbetar med. Men det gäller också sådan ämnesinriktad verksamhet som återfinns under rubriken Särskilda program och de samarbetsformer vi väljer för genomförandet av dessa program. Vi föreläggs i dag att fatta beslut som binder oss för flera år i båda dessa fall. Vi socialdemokrater vill i det sammanhanget understryka nödvändigheten av att eftersträva den uttalade koncentrationsprincipen — och det inte minst av administrativa effektivitetsskäl. Vi har nu 20 länder på listan över mottagare av svenskt bilateralt bistånd och har anledning se fram emot att antalet ökar. Särskilda skäl åberopar vi för införlivande av Namibia och Zimbabwe, så fort utvecklingen i södra Afrika gjort dem fria. Bl. a. av det skälet bör samarbetet med listans övriga länder prövas. Vår reservation i fråga om länderramar för enskilda länder får ses i ljuset härav. När det gäller de särskilda programmen och det s.k. bredare samarbetet finner vi dessa biståndsformer ofullständigt presenterade i propositionen. Utskottsbehandlingen har inte bringat någon klarhet. Det var faktiskt så att riksdagen i ett särskilt uttalande 1976 begärde en utvärdering av det s.k. multi-bibiståndet. Det är en biståndsform då man för något utvecklingsändamål bedriver samarbete mellan Sverige och någon annan part, oftast genom SIDA och någon internationell organisation och att Sverige då oftast svarar för en väsentlig del av finansieringen. Ett sådant arrangemang kan ha många pluseffekter, men någon utvärdering enligt riksdagens beslut har aldrig klart redovisats för riksdagen. Biståndspolitiska utredningen har behandlat frågan, men där blev man inte helt överens. Jag vet inte om det är med öppna ögon som den borgerliga majoriteten i utskottet förordar ett vidsträckt program som för oss ut i samarbete med olika organ i en mångfald projekt litet överallt i Asien och Afrika, kanske också Latinamerika. Det hade inte saknat betydelse om vi fått de allmänna riktlinjerna för en sådan här verksamhet innan ökade medel anslås för ändamålet. Jag yrkar bifall till reservationen 7, Särskilda program. När det gäller den andra delen av den s.k. princippropositionen, som behandlar inrättandet av en fond för industribistånd genom svenska företag, är regeringens och biståndsministerns nonchalans mot riksdagen knappast ursäktlig. Vi har i dag att ta ställning till ett anslag på 40 milj.kr. presenterat i budgetpropositionen som en ofördelad reserv och ingenting annat. Med fantasin som hjälpmedel har vi räknat ut att detta var grundplåten till den mångomtalade industrifonden, som biståndsministern skyndat sig att förelägga riksdagen förslag om innan remisstiden ens gått ut för industribiståndsutredningens betänkande om denna fond. Regeringen har fått stöd av alla de borgerliga ledamöterna i utskottet både för anslaget på 40 milj.kr. och för behandlingsordningen. Vi har vid det här laget fått en viss bild av vad som avses med industribistånd enligt den borgerliga regeringens modell — vi har ju nu fått proposition nr 2. Utredningen som ligger bakom var snabb — så var den beställd — och resultatet blev därefter. Remisstiden har varit hårt pressad. Det finns inte någon egentlig analys om det var just den här fonden som var det bästa sättet att föra över ett bistånd till utvecklingsländerna för industrialisering — en önskan och ett krav som de förvisso har rest. Remissbilden —- som man kan uppfatta den i de koncentrerade referaten i propositionen — är mycket splittrad. Fondförslaget omfattas verkligen inte av någon samstämd opinion. För första gången ibiståndets historia förs det från regeringshåll fram ett förslag av en räckvidd som inte har klart stöd i en bred opinion, utan tvärtom är starkt kontroversiell. Det har redan uppfattats som ett tillmötesgående av industriintressen. Av detta har det väl framgått att vi socialdemokrater inte anser att detta förslag har sådana kvaliteter att det bort förskjuta behandlingen av de allmänna riktlinjerna för det vanliga biståndet. Inte heller är vi beredda att nu rösta för de 40 milj.kr. som föreslås i anslag. Jag yrkar bifall till reservationen 4. Till sist, herr talman, vill jag anknyta till den socialdemokratiska reservationen 5, vad gäller högre anslag till Mogambique, och reservationen 6, med yrkanden på likaså högre anslag till humanitärt bistånd för flyktingar, befrielserörelser och apartheidpolitikens offer i södra Afrika. Sammantaget föreslår vi en höjning med 50 miljoner för dessa ändamål. Till förra årets riksdag föreslog vi socialdemokrater en kraftig uppräkning av biståndet till flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika. Det är tillfredsställande att anslaget räknats upp i budgeten på det sätt som skett, men vi anser att det krävs en yuerligare satsning. Det svenska stödet till befrielserörelserna i Asien och Afrika utgör en del av svenskt bistånd som väl överensstämt med de allmänna målen. Stödet har på ett direkt sätt medverkat till att ge oberoende och social rättvisa åt de folk som kämpat för sin frihet. Avkoloniseringen har fortskridit och befrielserörelserna har blivit statsbärande partier i länder som vi har kunnat fortsätta att bistå. Då man byggde upp denna del av biståndsverksamheten var det under motstånd från borgerligt håll. Det är tillfredsställande att regeringspartierna numera anser att denna politik skall föras vidare. Roten till det mesta onda i södra Afrika f. n. är apartheidpolitiken och den fruktansvärda rasism som utvecklats därur. Sydafrika är ett rikt och utvecklat industriland. Klassklyftorna är större än på de flesta håll i världen och de följer rasgränserna. En liten minoritet utnyttjar och kontrollerar med hårda tvångsmedel den överväldigande majoriteten av befolkningen. Rasistregimerna i Sydafrika och Rhodesia präglar inte endast dessa stater utan föranleder lidanden och påfrestningar i hela södra Afrika. Men Sydafrika är inte längre kärnan i ett stort kolonialt imperium av länder. I dag har befrielserörelserna i Mogambique och Angola befriat sina länder. Koloniala fästen har fallit ett efter ett, och befrielserörelser som SWAPO i Namibia och Patriotiska fronten i Zimbabwe för en hård kamp för den slutliga frigörelsen. Västvärlden bär en stor del av ansvaret för förhållandena i Sydafrika. Utländskt kapital har flödat dit. Men nu är det dåliga tider, och de ekonomiska svårigheterna betyder en öppning för påtryckningsåtgärder från utlandet. Med hänsyn till de av riksdagen förra året beslutade åtgärderna mot svenska investeringar i Sydafrika väntar vi med otålighet på förslag med utgångspunkt i den nu pågående utredningen. Det finns ett enormt informationsbehov om förhållandena i södra Afrika. Antiapartheidåret 1978 ger möjlighet till sådan upplysning. Vi bör använda oss av den möjligheten bl.a. för att hos svenska folket förankra stödet till de olika biståndsinsatser som Sverige gör i länderna i södra Afrika. Trots det oerhörda som händer i denna del av världen av mänskligt förtryck och våldsutveckling förblir vi tämligen oberörda och gör knappast klart för oss vilka risker för världsfreden som sakernas tillstånd där nere faktiskt innebär. Utöver det stöd som Sverige sedan många år utvecklat till befrielserörelserna har vi ett biståndssamarbete med des.k. frontstaterna, som utstår stora påfrestningar. Angola utsattes för en massiv förstörelse i samband med avkoloniseringen och det därpå följande inbördeskriget. Krigsskadorna har uppskattats till sådana enorma belopp som 6,7 miljarder USA-dollar. Man vill nu grunda den ekonomiska utvecklingen i Angola på jordbruket med industrin som en drivande kraft. Det föreligger därvid stora behov av utbildning på alla nivåer. Behoven bestäms också av Angolas läge i södra Afrika, vilket gör att resurser måste bindas i icke produktiv verksamhet. Avkastningen av jordbruket har försämrats. Det gäller produkter som kaffe, sisal och bananer. Sveriges biståndssamarbete med Angola har en klar politisk innebörd. Även Danmark, Italien och Nederländerna lämnar numera bistånd till detta land. FN:s roll som biståndsgivare är fortfarande obetydlig i det här sammanhanget. UNDP har inte något landprogram och beräknar inte få ett sådant förrän någon gång under nästa år. Angola har att dra försorg om mycket stora flyktinggrupper. Mer än 200 000 människor har kommit bara från Shabaprovinsen i Zaire. Största möjliga stöd till Angola är således befogat. Botswana har råkat mycket illa ut i samband med den situation som råder i Rhodesia. Botswana har inte tidigare tillåtit gerillaaktiviteter inom sina gränser, men det har ändock inte lämnats oberört av vad som händer i grannländerna. Från Rhodesia beräknas nu 2000 människor ta sig in i Botswana varje månad. Där finns olika Alyktinggrupper — större och mindre — från Angola, Sydafrika, Namibia och, som sagt, från Rhodesia. Botswana har ingalunda resurser att klara de olika slags problem som följer med flyktingströmmen. Vi skall minnas att dess egen befolkningssiffra, även om landet är vidsträckt, endast är 900 000. FN:s flyktingkommissarie har medverkat här. Sverige stöder den verksamheten genom SIDA, och detta stöd bör vi vidareutveckla. Ett höjt anslag till Botswana är befogat. Slutligen vill jag nämna ytterligare en frontstat för vilken vi yrkar på ökat anslag, nämligen Mogambique. Förhållandena är även här mycket pressade. För de länder som i likhet med Mocambique för inte så länge sedan kastat av sig det gamla portugisiska kolonialväldet gäller att de har ofantligt stora problem i samband med omställningen från en ekonomi och en samhällsstruktur som varit anpassad så att den gjort dem helt beroende av kolonialmakten. Jordbruket i Mogambique skall nu läggas om för att klara den egna folkförsörjningen. Storjordbruken skall anpassas härtill. Industrin måste förnyas och ges högre kapacitet. Mogambique har ett omfattande utvecklingsprogram som kommer att genomföras med bl.a. svensk-norsk medverkan. Men landet har också de nu vanliga södra Afrika-problemen som emanerar från den oavslutade befrielsekampen. Det har utsatts för krigshandlingar med många döda och skadade som följd. Landet har stora flyktingläger med alla de problem detta inrymmer. Mocambique behöver mera stöd utifrån. Till råga på allt har Mogambique de senaste veckorna råkat ut för svåra översvämningar med förstörda odlingar som följd. Herr talman! En bland våra viktigaste biståndsuppgifter den närmaste tiden är att öka motståndskraften hos människorna i södra Afrika. Vi bör medverka till att ge dem rimligare levnadsvillkor. De för en kamp om framtiden i världen — den kampen angår även oss. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer till utskottets betänkande som är avgivna av de socialdemokratiska ledamöterna.

Herr talman! Först skall jag be att få instämma i den kritik av behandlingsordningen för ärendena som Anna Lisa Lewén-Eliasson framförde. Jag tycker faktiskt att det är upprörande att vi i dag behandlar en bit av biståndspolitiken och att vi om gott och väl en månad skall ha en ny debatt om praktiskt taget samma ämne. Man talar om att det är oerhört ont om tid för att hinna med vårens ärenden, och samtidigt dubblerar man en sådan här debatt! 8 å 10 timmar onödig tid kommer alltså att tas i anspråk ytterligare en gång. Men vad jag också kan förstå, Anna Lisa Lewén-Eliasson, är att utrikesutskottet borde ha kunnat ta ett initiativ och ställt ett förslag om att man skulle ha skjutit på dagens debatt. Varför har man inte gjort det? Det hade ju, vad jag kan förstå, gått bra att ta denna och den andra debatten samtidigt. Den 3 april i år fanns det en intervju i Aftonbladet med ledaren för ZAPU, Nkomo. Där säger han bl.a. följande: ”Den svenska regeringen har länge varit sympatiskt inställd till vår kamp Men ni, liksom norrmän och danskar, vågar aldrig visa i konkret handling att ni stöder oss. Vad är det ni är rädda för — omvärlden? Väljarna? —-—-—- Ni vill inte sälja vapen till oss, säger ni. Det är en del av er neutralitetspolitik. Men ni säljer ju vapen i massor till en rad regeringar runt om i världen. Ni verkar över huvud taget ha mycket lättare att komma överens med regeringar än med en befrielserörelse som den jag representerar. Ändå säger ni att ni sympatiserar med vår kamp. Det går inte riktigt ihop, tycker jag.” Så långt Nkomo. Jag skall återkomma till denna intervju, men jag vill nu instämma i vad han har sagt. Regeringens och Ola Ullstens myckna tal om solidaritet med fattiga och förtryckta och det praktiska handlandet går inte riktigt ihop. Som bekant fanns både negativa och positiva delar i den tidigare socialdemokratiska regeringens biståndspolitik. Vad som nu händer är att den borgerliga regeringen gjort de socialdemokratiska negativa delarna av biståndet till sin officiella politik. Det är främst i fråga om fem viktiga och avgörande delar som detta visar sig: 2. Antalet länder som mottar programbistånd ökar, samtidigt som dessa länder inte satsar på ekonomisk och social utjämning. 3. En fond föreslås inrättas för att möjliggöra för svensk storfinans att via biståndet öka sitt inflytande i tredje världen. 4. Biståndet till Världsbanken ökar. 5. Medlemskap i IDB, som innebär att man konserverar USA:s ekonomiska grepp i tredje världen och som vidare innebär att man direkt understödjer brutala militärdiktaturer i Latinamerika. Den radikala profil som folkpartiet visat upp under årens lopp i opposition har nu blivit ren moderat biståndspolitik. Konkret innebär detta att den svenska kapitalismens och de svenska multinationella företagens utsugning av tredje världen skall se snyggare ut, om den kopplas samman med svensk statlig biståndspolitik.

Solidariteten måste därför komma i andra hand. Vill ni ha svenskt bistånd, då måste ni acceptera att de svenska multinationella företagen får sina intressen tillgodosedda. Vill ni ha industribistånd, håll då till godo med det svenska monopolkapitalet. Den borgerliga regeringen måste i likhet med regeringarna i USA, Västtyskland, Japan och andra imperialistiska länder värna om sina multinationella företag. Att man sedan garnerar det hela inför svensk opinion med sysselsättningsargument skulle möjligen kunna bero på att man skall försöka lugna en del medlemmar i folkpartiet och centern. Allt fler människor blir medvetna om att svenska företags produktion och investeringar i u-länderna i dag inte ger ett enda nytt arbetstillfälle i Sverige. Tvärtom minskar sysselsättningen här samtidigt som motsvarande ökning sker i u-länderna. Allt fler kommer underfund med att svenska företags utlandsinvesteringar på intet sätt medverkar till utveckling och höjning av befolkningsmajoritetens levnadsstandard. Tvärtom bidrar dessa investeringar i de flesta fall till att försämra de fattigas levnadsstandard. Investeringarna sker nästan enbart i de u-länder som dras med mycket brutala militärdiktaturer. Latinamerika, och då främst Brasilien, är som bekant ett verkligt eldorado för svensk storfinans. Här finns billig arbetskraft och nästan obefintlig fackföreningsrörelse eller i vart fall starkt kontrollerad sådan. Det finns polis och militär som ser till att bolagens lag och ordning råder på arbetsplatserna. Säo Paulo har mera svensk industri än t.ex. hela Göteborg. Har antalet arbetstillfällen i Göteborg ökat? Vad jag vet sker en allt snabbare minskning där. I Säo Paulo däremot ökar stadigt den svenska storfinansen antalet anställda. I Säo Paulo ökar samtidigt fattigdomen lavinartat, undernäring och spädbarnsdödlighet växer för varje år — detta samtidigt som man talar om det brasilianska undret. Undret för vem? Naturligtvis för svenska, amerikanska och västtyska multinationella företag. Jag skulle kunna rada upp otaliga exempel, som samtliga skulle ge ett entydigt svar, att den svenska kapitalismens härjningar i tredje världen inte gagnar befolkningsmajoriteterna i dessa länder och inte heller gagnar arbetarklassen i Sverige. Denna s.k. solidaritet vill den borgerliga regeringen upphöja till att också i fortsättningen vara biståndspolitik. Herr talman! Jag tänker nu övergå till att beröra olika delar i utrikesutskottets betänkande. Eva Hjelmström och Oswald Söderqvist kommer senare att ta upp Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Latinamerika och södra Afrika samt Eritrea och Demokratiska folkrepubliken Yemen.

Man säger att bistånd i första hand skall ges till de allra fattigaste länderna. Men detta är inte tillräckligt. Biståndet måste också nå ut till de fattigaste befolkningsgrupperna i de här länderna. Regering och riksdagsmajoritet bryter grovt mot dessa av riksdagen fastlagda målsättningar. Det finns en rad länder som bedriver en politik som i praktiken innebär att klyftorna ökar mellan å ena sidan majoriteten av befolkningen och å andra sidan en liten privilegierad maktelit. Antalet fattiga ökar och de fattigaste blir fattigare. Sådana länder är bl.a. Bangladesh, Indien, Kenya och Pakistan. Dessa länder får svenskt bistånd. Det innebär i praktiken att svenska biståndsmedel går till redan välbärgade i dessa länder. Riksrevisionsverket har lagt fram en rapport med titeln SIDA i Indien. I denna rapport jämför man det svenska biståndet till Indien med de mål för biståndet som riksdagen satt upp. RRV:s chockerande slutsats blev att av den miljard kronor som genom åren givits i bistånd till Indien hade inte en krona använts på ett sätt som kunde anses vara förenligt med de biståndspolitiska målen. Ledamöterna i SIDA:s styrelse bemöter denna RRV-studie med en lätt fnysning och fortsätter som om ingenting hänt. De är ju så fattiga i Indien, säger man. Ja visst, men om då svenska folkets skattemedel hamnar hos de redan välbärgade i Indien, kommer klyftorna att bli än större. Lönarbetarna i Sverige är inte intresserade att med sina surt förvärvade slantar göda indiska godsägare och andra slavdrivare. De kräver att biståndsmedlen skall gå till de allra fattigaste — då är de också beredda att satsa. Men SIDA:s styrelse nöjer sig inte med denna fnysning åt RRV-studien utan föreslår t.o.m. att biståndet till Indien skall höjas från nuvarande 240 milj.kr. till 300 milj.kr. per år. Det är den slutsats SIDA:s styrelse drar av RRV-studien. Jag tycker det är upprörande. För inte så länge sedan presenterades en landanalys av Bangladesh. Jag har inte riktigt klart för mig varför denna och RRV:s rapport om Indien nära nog har förtigits.

Kan tystnaden möjligen bero på att de 110 miljoner vi varje år ger till Bangladesh också bidragit till att bygga upp en stark militär och polismakt, som används för att kasta tusentals politiska motståndare i fängelsehålor, till tortyr och avrättningar? Inget av biståndet går mig veterligt till att tillgodose den fattigaste delen av befolkningens grundläggande behov av mat, utbildning, hälsooch sjukvård. I Kenya ökar klyftorna, politiska motståndare och aktiva fackföreningsmän kastas i fängelse, men Sverige ökar sitt bistånd. Pakistan med en brutal militärdiktatur ger vi bistånd. På vilket sätt pågår i dessa länder en demokratisk utveckling? Vem kan på allvar hävda att i dessa länder finns något som tillnärmelsevis kan kallas för social och ekonomisk utveckling? David Wirmark kanske vill ge en politisk förklaring till den borgerliga regeringens bevekelsegrunder för de biståndsinsatser man gör i dessa länder, främst då Bangladesh? Allan Hernelius, som med sådan frenesi attackerat länder som verkligen satsar på en utvecklingspolitik som är till gagn för hela landets befolkning, exempelvis Cuba och Vietnam, kanske har en förklaring? Frågan bör också gå till Torsten Bengtson, som så ofta talar om fattiga och förtryckta och om hur solidarisk han är med dessa befolkningsgrupper. Om man nu skulle ta herrarna på allvar borde ni i gengäld ha krävt att man ökar biståndet till länder som Cuba, Vietnam, Laos, Mogambique, Guinea Bissau och Angola för att nämna några länder med en demokratisk utveckling, en social och ekonomisk utjämningspolitik. Ni borde dessutom ha talat för ökat stöd till nationella befrielserörelser. Ni borde ha talat för ökat stöd till bl.a. de fackliga organisationerna i Kenya och andra odemokratiska länder. Men det gör ni inte, i stället försöker ni skönmåla dessa förtryckarregimer. begär att de skall få ökat bistånd. Samtidigt attackerar ni andra länder där folket frigjort sig från slaveri, där människorna nu är självständiga och fria individer, där analfabetismen avskaffats, där knappa resurser fördelas jämnt till hela folket. Dessa länder kastar ni er över i vilt raseri, därför att ni ser i dem ett hot mot det system som fortfarande håller en stor del av tredje världens länder i fattigdom och förnedring. När USA-imperialismen våldförde sig mot Vietnams folk i dess kamp för frihet och oberoende, då teg ni. När Cubas folk hjälper Angola och Etiopien att behålla sin nyvunna självständighet då de slåss för sina liv mot imperialism och fortsatt fattigdom och förnedring, så skriker ni och ställer upp på förtryckarnas sida. På en fråga till Nkomo i den tidigare nämnda intervjun om kubanerna svarar han följande: ”Kubaner! Jag tror västvärlden börjar få fnatt ——--. Vad har Kuba gjort för ont för att bli måltavla för västvärldens utgjutelser? ——— jag tycker västvärlden ska börja tänka på vad man själv gör för att befria södra Afrika, i stället för att leta efter kubaner.” Attackerna fortsätter mot Cuba från svensk borgerlighet. I det nu föreliggande betänkandet konstaterar utskottet att i och med utgången av den nu löpande avtalsperioden 1977 80 skall biståndssamarbetet med Cuba vara avslutat. Jag måste fråga utskottets talesman på vilka grunder detta konstaterande görs. Har motsvarande information lämnats till de kubanska myndigheterna? Orsakerna kan inte vara att Cuba har blivit så rikt att det inte behöver bistånd. Sockerpriserna är fortfarande mycket låga, vilket förorsakat Cuba stora ekonomiska problem. Dessutom har Sveriges sockerimport från Cuba minskat samtidigt som Sverige utökat sin egen sockerbetsareal. Bakgrunden till att biståndet nu skall avslutas kan inte vara att Cuba blivit avsevärt och permanent mycket rikare än andra programländer. Orsaken är Cubas solidaritet med Angolas och Etiopiens kamp för självständighet. Jag tycker att utskottets majoritet kunde vara så ärlig att den också skrev det i betänkandet. Jag vill konstatera att utskottsmajoriteten nu helt anslutit sig till den amerikanska utpressningspolitiken mot Cuba. Ni kommer inte att lyckas, till er stora förtret. Tvärtom kommer ert tal om solidaritet att framstå som en ömkansvärd parentes. Cuba, Angola och Etiopien säljer inte friheten till imperialister för några biståndsmiljoner. Till sist vill jag säga några ord om det bundna biståndet. Vpk kräver att allt bistånd skall ges utan bindningar till uppköp av svenska varor. Vi anser i konsekvens med detta att biståndet skall rensas från alla anslag som är ett stöd åt svenskt näringsliv. Det finns ingen anledning att sådant stöd skall belasta biståndsbudgeten. Om stöd skall ges till svenskt näringsliv bör detta i så fall bekostas av vederbörande departement. Utskottet har svårt att fatta hur ett sådant krav skall kunna realiseras. Man säger t.o.m. att det är oklart och delvis självmotsägande. Jag kan inte se något sådant problem. Vad det handlar om är att upphöra med bindningen av biståndet, i det här fallet 675 milj.kr. Använd dessa miljoner till bistånd åt progressiva och socialistiska u-länder, till befrielserörelser och fackliga organisationer i enlighet med motionens yrkande! Herr talman! Jag har berört en del av den svenska u-landspolitiken. Det är ett område som jag får möjlighet att återkomma till vid ett senare tillfälle detta år. Som bekant har det framlagts ett förslag om hur denna politik skall se ut i framtiden, bl.a. som ett resultat av biståndspolitiska utredningen och industribiståndsutredningen. När det gäller biståndspolitiken och de anslagsfrågor som i dag behandlas borde alltså följande förändringar vidtas: 2. En successiv avveckling av biståndet till följande länder påbörjas: Indien, Bangladesh, Kenya, Pakistan, Zambia, Lesotho, Swaziland och Sri Lanka. Sverige utträder ur Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. 3. De medel som frigörs används för ökning av biståndet till progressiva och socialistiska u-länder, nationella befrielserörelser samt flyktingar i södra Afrika och Latinamerika. Jag yrkar bifall till yrkande 3 och 4 i motionen 1028. Eva Hjelmström kommer senare i debatten att framställa yrkandena beträffande övriga delar av motionen.
Herr talman! I biståndsdebatten i fjol konstaterades att den egentligen var en anhalt på den långa vägen från 1952 då vårt bistånd började, över år 1962 med den stora propositionen nr 100 fram till den långsiktiga översyn av vår biståndspolitik som genom den biståndspolitiska utredningens försorg beräknades kunna föreligga år 1977. Nu finns resultatet av denna utredning på riksdagens bord i form av proposition nr 135, och det är naturligt att detta faktum kommer att prägla någon del av debatten. Inom kort skall ju denna proposition behandlas av riksdagen, och olika principfrågor i samband med vårt bistånd kan därmed anstå till den behandlingen. Vi får alltså tillfälle att återkomma om några veckor eller någon månad. Detta faktum har alltså satt sin prägel på utskottets behandling av regeringens förslag. I många viktiga frågor föreligger enighet inom utskottet, såsom vice ordföranden nyss underströk. Om den totala storleken av de samlade anslagen föreligger sålunda icke någon meningsskiljaktighet. Dessa ökar som sagts med 320 milj.kr. eller med 9 926 i förhållande till innevarande budgetår. Av denna ökning faller 105 miljoner på det internationella biståndsprogrammet och 106 på det bilaterala. Fördelningen av totalanslaget mellan multilateralt och bilateralt bistånd beräknas därmed bli ungefär den nuvarande — 33,5 resp. 63,7 96. Denna ökning innebär att Sverige även i år något litet överskrider det utlovade enprocentsmålet. Detta har ju också betecknats som ett etappmål. Det bekräftades i 1976 års regeringsförklaring, och det har upprepats i årets dokument.

Bör vi då samtidigt höja anslaget till u-hjälpen, dvs. på sätt och vis betala vår del av uhjälpen med lånade pengar? Trots allt bör vi nog göra det, och det finns flera skäl därtill. U-hjälpen får inte bli ett dragspel ut och in — som det har sagts förut — när bytesbalansen växlar. Planeringen för u-hjälpen måste vara flerårig för att bli effektiv, och vår biståndspolitik måste vara trovärdig gentemot utlandet. Utfästelser skall hållas även om det ekonomiska underlaget för givaren förändras. Det nuvarande ekonomiska bakslaget i Sverige innebär självfallet ej heller någon ändring i det förhållandet att vårt land har en mycket annorlunda ekonomisk standard än de u-länder som gör anspråk på bistånd från oss. Jag tror inte jag behöver utveckla ämnet. Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i vad utskottets vice ordförande utvecklade i några expressiva satser härom. Det finns hunger och lidande i världen, brist på elementära resurser i fråga om föda, vatten och sjukvård, och det finns himmelskriande skillnader i livsvillkor mellan människor i olika länder och på olika kontinenter. Vi liksom den svenska allmänheten vet detta, och det är väl ett av de förhållanden som gör att enigheten kring vår u-hjälp glädjande nog synes ha ökat under de senaste åren. Vi hoppas dessutom att våra ekonomiska svårigheter är tillfälliga, att de är så tillfälliga att de icke tvingar oss till drastiska ingripanden i fråga om uhjälpen. Men det går naturligtvis icke att förneka att en ogynnsam bytesbalansutveckling sätter gränser för vad som kan äga rum beträffande utvecklingsbiståndet. Riksbanken har i klartext framhållit att ytterligare ambitioner i fråga om biståndsvolymen f. n. inte torde vara realistiska. Det är bistert sagt, men det är ett faktum som det inte går att komma ifrån. Enighet föreligger också i utskottet, som dess vice ordförande påpekade, om att riksdagen bör lämna regeringen bemyndigande att avskriva hela den återstående skulden på de svenska utvecklingskrediter som lämnats till u länder som hör till de minst utvecklade eller av den ekonomiska krisen hårdast drabbade. Vid kommande budgetårsskifte försvinner alltså, om riksdagen följer proposition och utskottsbetänkande, både kapitalskuld och förfallna räntor till dessa länder. Den svenska avskrivningen, som i oktober 1977 meddelades i Förenta nationerna av biståndsministern Ola Ullsten, rör ett kreditbelopp på något över 1 miljard kronor. Vår förhoppning är givetvis att andra i-länder skall vidta motsvarande åtgärder för att lätta u-ländernas stora och ökande skuldbörda. Nu finns alltså ett exempel, och även om det inte är särskilt tilltalande att ett land slår sig för sitt bröst, har regeringen inte underlåtit att påpeka detta inför omvärlden. Det må i detta fall vara berättigat om det sker i lagom dosering. Få svenska åtgärder i det internationella samarbetet tycks f. ö. ha väckt sådan uppmärksamhet som denna åtgärd. Det föreligger också enighet i utskottet om en annan ibland omstridd åtgärd, nämligen ökningen av den bundna delen av det svenska biståndet. Det är att märka att det bundna bistånd som det här är fråga om inte binds till vissa varor eller branscher. Mottagaren får i princip välja fritt på den svenska marknaden efter egna önskemål och behov. Därmed har man reducerat många av de invändningar som eljest kan riktas mot bundet bistånd. Att märka är också att det är fråga om en höjning av den bundna biståndsdelen i den nya budgeten från 14 till 17 96, från 500 till 675 milj.kr. Internationellt sett är denna bundna del alltså mycket låg. Andra länder binder, och binder hårdare än vi, stora delar av sitt bistånd. För många av oss skulle det emellertid te sig ganska orimligt, om vi i nuvarande sysselsättningsoch arbetsmarknadsläge hundraprocentigt bibehöll principer, som en gång infördes i en annan ekonomisk situation och vilka f. ö. redan under den föregående regeringens tid mjukades upp. Samtidigt bör man emellertid undvika att tro att givande av bistånd är en improduktiv verksamhet, som egentligen inte för någon nytta med sig i övrigt. Tvärtom förhåller det sig så att resurser som överförs kan bidra till en utveckling i u-länderna och sedan komma tillbaka till i-länderna i form av beställningar och kontakter, som bidrar till att hålla verksamheten i gång både i i-länder och i u-länder. Den underhandsdiskussion som f. n. förs mellan några i-länder om en massiv utvecklingshjälp i bl.a. detta syfte är värd att följa, och så gör också den svenska regeringen just nu. Den enighet som alltså i stort sett rått i utskottet vid behandlingen av biståndspropositionen gör att antalet reservationer är ganska litet, åtta stycken. Flera av dessa kommer senare att behandlas av andra ledamöter av utskottet. För egen del skall jag nöja mig med att säga några ord om reservationen 1 beträffande anslag till FN:s kapitalutvecklingsfond, UNCDF. Regeringen har föreslagit 20 milj.kr., men oppositionen vill höja detta belopp till 40 milj.kr. Att utskottsmajoriteten inte har velat höja beloppet beror främst på att fonden hör till de mindre inom FN-systemet och att de bidragsgivande i-länderna är mycket få. Sverige svarade i fjol ensamt för inemot 45 96 av fondens samlade tillskott. I intet internationellt biståndsorgan har Sverige en högre andel än i detta. Då finns det knappast någon anledning att snabbt öka det svenska bidraget till fondens verksamhet, utan i stället bör Sverige arbeta för att antalet länder som ger understöd ökar. Därför förordas ett avslag på den socialdemokratiska motionen och reservationen i denna del. Låt mig nu, herr talman, med några ord ta upp vad som har sagts tidigare i denna talarstol. Utskottets vice ordförande anmärkte på att biståndspropositionen 135 kommer att behandlas i vår. Hon kritiserade att riksdagen därmed får en ringa tid för detta viktiga ärende, och hon var misslynt över att de båda propositionerna skulle behandlas med så kort mellanrum. Förvisso är det en kort tid, men å andra sidan bör man betänka att den biståndspolitiska utredningen inte är någon nyhet för utskottets eller riksdagens ledamöter. Flera utskottsledamöter är själva medlemmar av den biståndspolitiska utredningen och har alltså från vaggan till graven, om jag så får säga, följt arbetet i denna utredning i detalj. Därtill kommer att remisstiden har varit lång, att remissutlåtandena har varit tryckta och publicerade sedan lång tid tillbaka och att det alltså inte är några nyheter som utskottet får på sitt bord. I och för sig förefaller det inte behöva möta några stora besvärligheter att slutföra handläggningen av denna proposition snarast möjligt och därmed också få ett underlag för biståndspolitiken i ett tidigare skede än eljest skulle vara fallet. Herr Måbrink spädde på. Han talade om en upprörande situation. Herr Måbrink har själv varit ledamot av biståndsutredningen och bör veta hur det har gått till. Emellertid sade herr Måbrink en del annat också. Han klagade över vad herrar Hernelius och Torsten Bengtson sagt i talarstolen — innan vi hade yttrat oss. Det kan man alltid göra. Han sade att jag i vilt raseri störtade mig över anslagen till vissa länder. Kammaren ser nu alltså framför sig en rasande Roland, ett utslag av vilt raseri. Jag tror att jag kommer att göra kammaren och herr Måbrink besvikna på den punkten. Om jag skulle ta upp något av vad herr Måbrink yttrade i övrigt, som är värt att ta upp, skulle det möjligen vara vad han sade om de multinationella svenska företagen och deras verksamhet utomlands, vilken han utmålade som en fasa icke bara för det land där den bedrivs utan också för svenska arbetare och svensk sysselsättning. Det torde i många fall förhålla sig alldeles tvärtom. Utskottet hade tillfälle att på en resa i Latinamerika besöka t.ex. en svensk industri i ett land där. Verksamheten sysselsatte 400 arbetare men gav upphov till arbete för 700 ä 800 personer i Göteborg och på flera andra platser. Utskottet hade också tillfälle att följa en del av LM Ericssons arbete på denna kontinent, och det var intressant att ta del av hur många arbetstillfällen som genom LM:s tekniska skicklighet, affärsskicklighet och kvaliteter kunde beredas på hemmaplan i Sverige till följd av L M Ericssons arbete på dessa främmande marker. Jag tror att herr Måbrink bör tänka om vad gäller denna del av verksamheten. Den är till gagn för Sverige i övervägande antal fall och den ger arbetstillfällen här hemma. Nog om detta. Även om det finns enighet i utskottet i fråga om stora principer, så finns det som vanligt, höll jag på att säga, oenighet om anslagens storlek och länderfördelningen. Om behoven i varje särskilt fall är det ju lätt att ha en egen mening och varken den ena eller den andra sidan kan göra anspråk på att vid varje tillfälle ha funnit det gyllene lagom, det gyllene snittet. I några fall är det också fråga om principer. Jag skall nu lämna rollen som talesman för utskottet och framföra synpunkter som ledamot av utskottet. Då kan den frågan ställas: I vilken omfattning bör det kunna krävas att mottagarländer för svenskt bistånd tillämpar mänskliga rättigheter? Att våra egna värderingar därvidlag icke får bli utslagsgivande är självklart. Å andra sidan finns det vissa minimikrav som måste iakttas. I detta avseende har Sverige allt skäl att i några fall ge sin mening till känna i den ena eller den andra formen. Utan att pressa på mottagarlandet våra egna åsikter bör vi i varje fall ge till känna vad vi tycker och tänker. Nyligen kom från trovärdiga källor skakande skildringar av händelser i Etiopien, massutplåning och barnamord, vilka reportage väckte stort uppseende utomlands och omedelbart gav genklang t.ex. i det engelska parlamentet. När i utrikesdebatten under föregående år oroande skildringar från källor bl.a. inom det franska socialistpartiet — Mitterand själv f. ö. — gav vid handen att läget i Vietnam icke var tillfredsställande, förnekades dessa källor kategoriskt och omedelbart av åtminstone en ivrig röst i denna kammare. I år torde man vara och borde man vara mindre bestämd. Alltför många nya vittnesmål har kommit till om vad som sker i fråga om mänskliga rättigheter i Vietnam, detta stora svenska biståndsland. Det går inte att utan vidare avfärda flyktingars vittnesbörd på ett håll men godta dem i andra väderstreck. Det krigstillstånd som råder mellan Cambodja och Vietnam — Cambodja är ju inte något biståndsland lyckligtvis — har också föranlett båda parter att tillhandahålla omvärlden bloddrypande skildringar av grymhet och terror. Sanningshalten i dessa fall är naturligtvis mera diskutabel, men vad som har förekommit i Cambodja är skräckinjagande nog. Sverige har också understött en engelsk begäran om FN-undersökning, men den har inlagts i FN maskineriet med sedvanlig långsamhet, och arbetet på frågan bedrivs med snigelhastighet. Jag upprepar ett spörsmål från utrikesdebatten till regeringen: Vill regeringen ta några initiativ för att få till stånd en snabbare behandling av frågan om mänskliga rättigheter i FN? Också från Angola har en vederhäftig tidning i dagarna lämnat uppgifter av hart när otrolig karaktär om vad som där sker, om folkutrotning och om tvångstransporter av barn i tusental utan föräldrar från Afrika till Havanna på Cuba. Dessa uppgifter har förnekats av angolanska regeringen, men en enkel dementi är nu icke till fyllest med tanke på källornas kvalitet. Nu, herr talman, skall jag inte längre syssla med denna del utan i stället fästa uppmärksamheten på två särskilda yttranden, som avgivits av Ingrid Sundberg och mig som ledamöter av utskottet. Det ena gäller Vietnam och kommer senare att behandlas av Ingrid Sundberg. I denna del vill jag nöja mig med att konstatera att vi moderater från början stått mycket kritiska mot det stora skogsprojektet Bai Bang, att vi anser att riksdagen då fördes åt sidan och att vi städse har hävdat att det avtal som den dåvarande regeringen utan riksdagens hörande tecknade var huvudlöst. Vi har tyvärr fått rätt. Miljon efter miljon av svenska pengar läggs ned på anläggningen som följd av detta avtal, som därtill är oklart och motstridigt. Därtill vet man icke när denna penningström från Sverige enligt avtalet skall upphöra eller när anläggningen är färdig. Men avtal skall hållas — det är en gammal regel från den romerska rättens tid — och därför har vi inte yrkat på lägre anslag vid något tillfälle sedan avtalet en gång tecknades. Däremot har vi yrkat på en översyn och på nya förhandlingar, tyvärr utan framgång. I fråga om Cuba ser vi i dag äntligen ett resultat av våra ansträngningar, nämligen att biståndssamarbetet med Cuba avses bli avslutat i och med utgången av nu löpande avtalsperiod 1979/80. Norge upphörde med sitt bistånd i år, Nederländerna är i färd med att göra detsamma. Herr Måbrink frågade efter anledningen till detta. Det är nog med att svara att det sker i enlighet med riksdagens beslut. Det är också något att ta hänsyn till för ett parlament, herr Måbrink. Cuba borde egentligen aldrig ha fått något bistånd. För det första hör landet icke till de fattiga. Nationalprodukten per invånare är betydligt högre än i flertalet andra biståndsländer. För det andrå ger Cuba självt bistånd till uländer, och för det tredje är Cuba nära ekonomiskt knutet till en supermakt, som lämnar enorma summor i bistånd till landet. Cuba har ett stort antal politiska fångar — siffran 10 000 har nämnts. Yttrandefriheten är obefintlig. Därtill har kommit, men det åberopas inte av utskottets majoritet, att Cuba bedriver militär aktivitet i länder och på kontinenter långt utanför landets gränser och utan att egna säkerhetsintressen står på spel. Man beräknar att inemot en fjärdedel av Cubas krigsmakt är sysselsatt utomlands, I upp till 20 länder finns kubansk militärpersonal och kubanska rådgivare, och enbart i Afrika beräknas 30000 soldater och militära rådgivare ha sin tillfälliga hemvist. Ett land som kan försörja så stora truppstyrkor på främmande områden kan inte gärna sägas vara i behov av svenskt bistånd. Förbindelserna till dessa truppstyrkor skall ju också upprätthållas. Den kubanska militära aktiviteten fördöms också i dag världen över. I den svenska utrikespolitiska debatten häromdagen beklagade både regeringen och oppositionsledare den kubanska inblandningen i Afrikas horn. Förenta staternas FN-ambassadör Young, som till en början försvarade Cubas inblandning i Angola, har nu ändrat sig och är en flitig angripare på världsarenan av den kubanska politiken. Den engelske utrikesministern Owen fördömde häromdagen kraftigt den kubanska militära interventionen i Afrika, som enligt honom var nutidens mest allvarliga hot mot avspänningspolitiken och därmed mot världsfreden. De afrikanska staterna själva blir alltmer oroliga över närvaron av kubanska soldater. Zambias Kaunda har gång på gång varnat för vad han kallar ”främmande tigrar”. Nog måste Sverige kunna avbryta bistånd när skälen för ett avbrott blir alltför starka, konstaterar två tjänstemän i SIDA i en artikel i senaste numret av SIDA:s tidning Rapport. Vi instämmer häri. Anledningen till att vårt uttalande icke har tagit formen av en reservation är främst att det ingångna avtalet i alla fall är på väg att försvinna.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

Herr talman! Herr ordföranden i utrikesutskottet var mild i tonen i sin roll som ordförande, men i sak var han inte lika mild. Framför allt gjorde han i sin roll som moderat riksdagsman och ledamot av utrikesutskottet åtskilliga skarpa utfall mot vad som har förekommit i utskottet. I den socialdemokratiska gruppen har vi emellertid gjort den arbetsfördelningen att de frågor som togs upp i utskottet kommer att beröras närmare av andra ledamöter. Därför lämnar jag dessa frågor därhän och kommer egentligen bara att ta upp den fråga som gäller arbetet med de olika propositionerna i det här sammanhanget. Jag vill börja med att säga till herr Måbrink att vi i utskottet gång på gång försökte att klara ut när propositionen nummer två skulle komma. Först i allra sista stund fick vi besked på den punkten, och det gör att vår arbetsordning har varit en smula osäker. Men vi har verkligen försökt att få en annan ordning till stånd. Jag uppfattade ordförandens inlägg som om biståndsfrågorna skulle komma tillbaka till kammaren om några veckor eller om några månader. Får jag uppfatta den senaste ordalydelsen så, att utskottet kanske inte behöver fullfölja behandlingen av den här propositionen inom den tidsram som vi trott skulle gälla? Får vi mera tid att arbeta med dessa frågor? Sedan till talet om att den biståndspolitiska utredningen var så väl känd och att det finns ledamöter i utskottet som tillhört utredningen och att utredningen i stort är enig om att den förda biståndspolitiken varit ändamålsenlig och riktig. Utskottets alla ledamöter skall deh = Utredningen har pekat på en lång rad olika frågor som behöver diskuteras. Sådana frågor har för resten tagits upp här i dag. Det gäller t.ex. de biståndsmål som satts upp, jämförda med de resultat som uppnåtts. Skall vi göra någonting åt detta? För att exemplifiera dessa svårigheter har det här nämnts sådana länder som Indien och Bangladesh. Är inte det frågor som vi behöver ägna oss åt? Vi skall då lägga märke till att denna utredning lämnades i april 1977. Industribiståndsutredningen lämnades den 31 oktober 1977. F. ö. fanns den inte tillgänglig för vanliga människor, t.ex. riksdagsledamöter, förrän långt senare. Det fanns något exemplar för visning för pressen, men jag tror att vi andra fick vänta mer än en vecka. Den utredningen innehåller stora nyheter och det är dem som det är intressant att tränga in i, eftersom det i praktiken är fråga om en helt ny inriktning av biståndspolitiken.

Herr talman! Allan Hernelius talade om L M Ericssons verksamhet i något latinamerikanskt land och menade att den verksamheten är värdefull med tanke på arbetstillfällena här i Sverige. Detta stämmer inte, och jag tycker att man skulle sluta med den här sortens mytbildning. Antalet anställda i L M Ericsson-företag i Sverige minskar ju katastrofalt varje år. Man kan som exempel nämna Söderhamn, Karlskrona, Stockholm eller vilken ort som helst — överallt sker en ständig minskning. En motsvarande ökning kan man däremot notera i de latinamerikanska länderna, t.ex. i Brasilien. Det gäller inte bara arbetarna i det här landet. Det gäller samtidigt arbetarna i exempelvis Brasilien. Herr Hernelius vet mycket väl under vilka fruktansvärda förhållanden de lever, där bl.a. svenska företag, som L M Ericsson, är ansvariga för den situation som den alltmer ökande skaran av fattiga befinner sig i. Sedan till Etiopien. Jag är överens med herr Hernelius om att det finns och har funnits inslag där i utvecklingen som jag inte kan sympatisera med, bl.a. avrättningar. Jag är helt överens med herr Hernelius på den punkten. Men man måste också ha klart för sig från vilka utgångspunkter de tvingades genomföra förändringen i Etiopien. Det var från en feodal struktur med oerhörd förnedring och fattigdom för folkflertalet, där feodala grupper, grupper kring den tidigare kejsaren, till varje pris försökte försvara sina tidigare privilegier. Och det skapade problem. Men herr Hernelius kan inte heller komma ifrån att det har skett en positiv utveckling i Etiopien. Ta den jordreform som genomförts som exempel! De tidigare jordlösa har fått jord. De har fått tillbaka sitt människovärde. Och ni säger ju själv i utrikesutskottet exempelvis att de insatser som Sverige gör på landsbygden fungerar mycket bra. Vad jag förstår av de uppgifter jag har så fungerar det svenska biståndet på ett mycket bättre sätt nu än under kejsartiden. Och då sade inte Allan Hernelius någonting om den brutale kejsarens metoder och hur tvivelaktigt det då var med det svenska biståndet. Sedan till Cuba: Ni får tycka vad ni vill om Cuba, herr Hernelius. Jag anser att Cuba gör rätt — deras solidaritet med fattiga och förtryckta tycker jag är riktig. Men ge mig svar beträffande situationen i Bangladesh och Indien! Hur kan ni sitta och föreslå höjningar av biståndet till dessa länder, väl medvetna om den situation som råder där? Jag vill ha ett svar på den frågan av herr Hernelius. Tyck vad ni vill om Cuba, men svara också på den här frågan!
Herr talman! Jag vill säga till herr Måbrink beträffande svenska företag i Latinamerika — eftersom han åberopar dessa — att frågan är inte om arbetarantalet i Sverige minskat eller inte, utan frågan är hur mycket den hade minskat om LM Ericsson icke hade kunnat expandera utomlands och därmed ge sysselsättning i Sverige. Beträffande otroliga förhållanden för arbetare i vissa länder så har jag ingen närmare kännedom därom och vill inte uttala mig. Jag betvivlar inte att vissa uppgifter är riktiga. Men jag vill ge den personliga erfarenheten att vid förfrågan hos en fackföreningsledare i ett latinamerikanskt land om han skulle vilja arbeta i ett företag som var ägt inom det landet eller i ett svenskt företag i landet så svarade han tveklöst: Självfallet i det svenska företaget. Det kan ju belysa en liten faktor av problemet, som jag eljest inte bestrider. Beträffande de olika länderna inom Bangladesh saknar jag anledning att ingå på någon större exercis med herr Måbrink. Jag vill bara säga: Det är säkerligen stora missförhållanden där. De belystes ju nyligen genom erfarenheter som utrikesutskottet gjorde under en resa, och det föranledde också en hel del ändringar i det svenska biståndet. Beträffande Etiopien skall ingen bestrida att läget för många var svåruthärdligt, för att använda ett ringa ord, under den tidigare regimen. Men det förargliga är att det inte blivit bättre, utan att terrorn uppenbarligen är sådan att den utgör ett skrämmande bevis på vad maktgalenskap resp. andra impulser kan ställa till med just nu. Till fru vice ordföranden vill jag bara säga att hon nog missuppfattade vad jag sade om det faktum att vissa av utskottets ledamöter var med i utredningen. Det innebar inte att problemen därmed var undanskaffade. Det innebar att det fanns informationer på ett tidigt stadium för dessa utskottsledamöter. Och i fråga om behandlingen i utskottet vill jag säga: Att jag använde uttrycket några veckor eller någon månad beror på att det funnits olika uppgifter. Enligt en uppgift skulle det vara fråga om att utskottsbetänkandet skulle behandlas i juni, och då blir det bra nära några månader. Enligt en annan uppgift var det fråga om den 30 maj, och då blir det något mindre än två månader, men i varje fall ganska nära.

Herr talman! Det som Allan Hernelius sade om de svenska företagen och som han försökte lägga fram som ett försvar bevisar ingenting. Man kan lika gärna ha de svenska företagen kvar i det här landet. Till det säger kanske Allan Hernelius: Ja, men det är fråga om vår export, att vi skall sälja. Därför är denna verksamhet nödvändig. Men det är en ytterst liten del av sanningen om de här alltmer ökande utlandsinvesteringarna.

Det är ett faktum. Herr Hernelius säger att arbetarna i det och det latinamerikanska landet föredrar att arbeta i ett svenskt företag. Det bevisar inte att förhållandena är bra, att allt är frid och fröjd, att företagen skulle uppträda som änglar gentemot arbetarna. Det bevisar ingenting. Ta Brasilien som ett exempel, Allan Hernelius. Den katolska kyrkan i Säo Paulo har lagt fram ett oerhört avslöjande material om på vilket sätt utländska företag uppför sig gentemot Jag har sagt att Allan Hernelius och de andra borgerliga politikerna får ha den uppfattning de har om Cuba. Jag förstår mycket väl varför ni har den. Vi vet vilken sida ni står på. Från den sidan måste ni attackera Cuba när det landet ställer upp för länder vilkas självständighet hotas, t.ex. Etiopien och Angola. Vi vet vilka länder det var som kastade sig över Angola. Det var Sydafrika och Zaire, med direkt stöd av USA. På begäran av Angolas regering gick Cuba in och ställde upp solidariskt. Men Allan Hernelius skall inte krypa undan ansvaret. Som ordförande i utrikesutskottet bör Allan Hernelius klart motivera hur det kan vara möjligt att man fortsätter engagemanget i Bangladesh och Indien. Det går inte att krypa undan detta ansvar genom att bara peka på att ”vi har vidtagit vissa åtgärder”. Vad då för åtgärder? Är det åtgärder som skulle innebära att de som blir fattigare och fattigare i Bangladesh nu skall få del av svenska biståndsmedel? Är det sådana åtgärder ni har vidtagit, Allan Hernelius? Jag efterlyser fortfarande svar i denna fråga. Det är en principiellt viktig frågeställning.
Herr talman! Det är intressant att lägga märke till att ordföranden i utrikesutskottet vid diskussionen om behandlingsgången uppehåller sig endast vid den del av den nya propositionen som handlar om biståndspolitiken och som är grundad på den biståndspolitiska utredningen. Jag vill återigen säga att det är inte det som är kärnan i det här problemet, utan det är naturligtvis den delen som handlar om industribiståndet. Det är det som är en avgörande ny fråga. Men i budgetpropositionen, som vi behandlar i dag, görs den av regeringspartierna till något underordnat. Man föreslår ett anonymt anslag på 40 milj.kr. som skall gå till detta ändamål. Och när man diskuterar anslaget med tanke på den slutliga propositionen, vill man tydligen också göra det till en underordnad sak. Jag hävdar att det är precis tvärtom. Inom det socialdemokratiska partiet uppfattar vi att det är fråga om att välja en ny väg för vårt biståndssamarbete, så som detta industribistånd är utformat. Det må sedan i pengar räknat vara blygsamt, men det är ändå en helt ny väg vi väljer.
Herr talman! Självfallet är industribiståndet en mycket viktig fråga, även om pengar är av underordnad betydelse i detta sammanhang, i varje fall vad gäller årets och kommande års budgetar. Jag tror att andra talare kommer att ta upp frågan om detta i denna debatt, och jag skall därför inte fördjupa mig i frågan. Jag vill emellertid bara säga så mycket, att jag har uppfattat det som angeläget att frågan om industribistånd kommer till snabbt avgörande i riksdagen, icke minst med hänsyn till de pockande krav som kommit från uländerna vid kongress efter kongress, vid sammankomst efter sammankomst och vid enskilda samtal mellan regeringsledamöter och representanter för dessa u-länder, om att Sverige slår in på denna väg. Det är skäl nog för att gå skyndsamt fram och icke tveka i några månader. Herr Måbrink hade krav på att jag skulle försvara varför vi ger bidrag till Indien och Bangladesh. Jag är inte benägen att följa krav från herr Måbrink, jag tycker inte hans allmänna attityd till frågorna är av den arten att jag vill göra det. Jag tycker icke heller att den monolog han regelbundet för i dessa sammanhang är av sådan kvalitet att en diskussion skulle bli av större värde. Vi har uppenbarligen helt olika uppfattningar om demokrati och folkstyre, och då är det svårt att diskutera dessa ting. Jag vill dock säga till herr Måbrink, för att i alla fall uppfylla något av hans krav, att bistånd till Indien och Bangladesh utgår efter den svenska princip enligt vilken bistånd skall ges till de fattigaste länderna. Ingen kan bestrida att Indien och Bangladesh hör till världens fattigaste länder.